Herr talman! Jag kan bara konstatera att faktaunderlaget är tillgängligt för såväl Oswald Söderqvist som den organisation som ursprungligen satte i gång diskussionen om denna oljelastning. Det är alldeles uppenbart att norska Fellesrådet för sörlige Afrika, som startade debatten, har dragit helt andra slutsatser av det för samtliga tillgängliga faktamaterialet än vad Oswald Söderqvist har gjort. Denna organisation har för sin del också starkt beklagat att den tidigare har tagit fel i denna sak. Det är den slutsats som man nu har dragit.

Herr talman! Stina Gustavsson har frågat civilministern om han är beredd att redogöra för vad som händer med hemkonsulentverksamheten efter 1985. Frågan har överlämnats till mig. Som framgår av årets budgetproposition föreslår regeringen en indragning av hemkonsulenttjänsterna vid länsstyrelserna per den 1 januari 1985. Det innebär att verksamheten koncentreras till en statlig, central nivå och en kommunal, lokal nivå. De mera långsiktiga konsekvenserna av detta kommer att bedömas av den konsumentpolitiska kommittén . Vidare har konsumentverket fått i uppdrag att vidta de omedelbara åtgärder resp. lämna de förslag som övergångsvis behövs när det gäller bl.a. stöd till den kommunala konsumentverksamheten.

Herr talman! Vi har i direktiven till den konsumentpolitiska kommittén konstaterat att den kommunala konsumentpolitiken förvisso kunde utvecklas starkare och få en mera generell täckning än vad den f. n. har. Det ingår i kommitténs uppdrag att överväga hur man på ett någorlunda likformigt sätt skall kunna ställa en sådan här service till alla konsumenters förfogande.

Herr talman! Ove Eriksson har frågat mig om regeringen kommer att effektuera SAP-kongressens beslut 1981 och lägga fram förslag om att staten skall utse ordförande i affärsbankernas styrelser. Den fråga Ove Eriksson tar upp övervägs f. n. inom finansdepartementet. Jag räknar med att en departementspromemoria med förslag om hur ordförandena i affärsbankernas styrelser skall utses skall skickas ut på remiss inom kort.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

Nu står flera banker inför ordförandeskiften. Självfallet är det av intresse för bankerna att få reda på hur regeringen har tänkt sig att detta skall genomföras, även om de säkert har en mycket sval känsla för förslaget. Det är ett mångårigt krav från SAP att man på något sätt skall ta kontroll över kreditväsendet. Det har motionerats om förstatligande vid SAP kongresserna flera gånger. Senast vid kongressen 1978 beslutade man att utarbeta förslag om hur kreditväsendet skall ställas under samhällskontroll. Detta beslut effektuerades alltså inte. Men till kongressen 1981 kom det nya förslag om förstatligande och även ett annat förslag om att en majoritet av valda samhällsrepresentanter skulle utses i affärsbankernas styrelser. Partistyrelsen hyste då en välgrundad tveksamhet inför förslagen, men beslutet blev en kompromiss innebärande att samhället — vilket alltså betyder regeringen — bör utse ordförande i affärsbankernas centrala styrelser och även i deras regionala styrelser. Samhället bör också enligt detta beslut ha representanter i pensionsstiftelser och pensionsfonder. Under kongressbehandlingen av dessa förslag framfördes invändningar. Man var rädd för: att det skulle bli middagstalare eller talare vid födelsedagsuppvaktningar som skulle komma att utses. Erfarenheterna av statligt tillsatta ordförande är ju inte speciellt goda. Den ende verksamme statligt tillsatte ordföranden avsattes ju så sent som för någon vecka sedan. Vilken funktion har då regeringen tänkt sig att den nye styrelseordföranden skall få? Är det fråga om ytterligare en kontrollfunktion? Det finns ju en banklag, det finns en bankinspektion och det finns statliga representanter i affärsbankernas styrelser. Är det fråga om någon sorts icke-etisk låneverksamhet som skall kontrolleras? Vi vet i så fall att det även i statens egen bank har funnits ärenden som har vållat mycken diskussion. Jag tycker att det här är en helt onödig inblandning i bankernas egna angelägenheter. Om förslaget blev verklighet skulle detta skapa misstro. Det skulle skapa osäkerhet och försämrad ledningsförmåga i bankerna. Glöm kongressbeslutet, herr finansminister! Låt affärsbankerna sköta presidiefrågan i styrelserna utan politisk inblandning!
Herr talman! För att inte det här frågesvaret och Ove Erikssons inlägg skall lägga en grund för den fortsatta debatten i ämnet som kan komma att visa sig vara felaktig vill jag inskärpa att jag icke sagt, att det förslag som kommer att utgå från finansdepartementet kommer att innebära att regeringen skall utse ordförandena i affärsbankernas styrelser.
Herr talman! Denna upplysning är naturligtvis positiv i den mån propositionen så småningom kommer att visa att regeringen inte skall utse styrelseordförande. De invändningar som jag reste i mitt inlägg är, tycker jag, mycket adekvata isammanhanget. Förfarandet kommer att leda till stora problem, till misstro, misstänksamhet och osäkerhet. Detta skulle inte gagna bankväsendet. Jag tror att de kontrollmöjligheter som redan nu finns är helt tillräckliga för att regeringen skall ha full insyn i verksamheten. Jag får naturligtvis ge mig till tåls till dess att förslaget kommer. Eftersom förslaget är under utarbetande lär det väl inte dröja alltför länge innan det föreligger. Men jag skulle gärna vilja fråga finansministern: När kan vi räkna med att förslaget går ut på remiss? Är det inom en mycket snar framtid?

Herr talman! Nils Åsling har frågat mig om näringsfrihetsombudsmannens uttalanden i ett beslut angående påtryckningar mot mjölkleverantörer föranleder några åtgärder från min sida för att tillförsäkra lantbrukskoopera kooperationens möjligheter att bedriva aktiv med tionen möjlighet. att i enlighet med gällande konkurrensoch näringsfrihetslagstiftning bedriva aktiv medlemsvärvning och i anslutning härtill bland lantbrukarna sprida information om och propaganda för de kooperativa idéerna. Interpellationen har alltså sin utgångspunkt i ett beslut av näringsfrihetsombudsmannen, NO. Som Nils Åsling väl känner till har myndigheterna att självständigt tillämpa gällande lagar. Riksdag och regering kan inte föreskriva hur en myndighet skall besluta i det enskilda fallet. Däremot kan en myndighets beslut visa på sakförhållanden som gör att statsmakterna finner behov av att ändra lagstiftningen. Av NO:s beslut drar Nils Åsling slutsatsen att NO synes anse att om företrädare för lantbrukskooperationen informerar icke medlemmar om de villkor och därmed fördelar som är förenade med medlemskapet så är detta att betrakta som otillbörlig påtryckning. För min del anser jag att Nils Åslings tolkning av NO:s beslut är alltför vittgående. Lantbrukskooperationen har naturligtvis möjlighet att bedriva aktiv medlemsvärvning med åtgärder som är förenliga med gällande lagstiftning. Vilka åtgärder som är förenliga med konkurrenslagen är en sak för NO att pröva. Ytterst avgörs detta av marknadsdomstolen. Min slutsats är att det inträffade inte föranleder någon åtgärd från regeringens sida.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

Till de internationellt accepterade grundsatserna för kooperationen hör att medlemskapet skall vara frivilligt och öppet för alla, att överskott från verksamheten skall fördelas bland medlemmarna så att ingen medlem särskilt gynnas och att medlemmar i primärföreningar skall ha lika rösträtt. Den kooperativa företagsformen är särskilt väl lämpad som samarbetsform för lantbrukarna. Jag kan tillägga att knappast någon associationseller samarbetsform ger sådan öppenhet som kooperationen. Genom lantbrukskooperationen har de enskilda lantbrukarna en trygghet för avsättning och pris på sina produkter som är av avgörande betydelse för deras yrkesutövning. Mot denna bakgrund är det inte så märkligt att anslutningen till lantbrukskooperationen i Sverige blivit mycket hög. Därmed har lantbrukarna också kunnat formera sig i en organisation, som företräder såväl de enskilda lantbrukarna som den industri som samlar in och förädlar produkterna. Detta är av stort värde för konsumenterna — men också för statsmakterna och samhället i stort. Under senare tid har kommit att riktas kritik mot lantbrukskooperationen, inte för att den är ineffektiv utan för att den är så effektiv att den konkurrerat ut andra företag inom livsmedelsindustrin och för att medlemsanslutningen är så hög. Det hävdas att konkurrensen satts ur spel. Bland statliga myndigheter har främst näringsfrihetsombudsmannen i detta aktuella fall — men också i andra fall — kritiserat lantbrukskooperationen och förefaller vilja hävda att kooperativ samverkan mellan lantbrukare är oförenlig med konkurrenslagstiftningen. Denna argumentation visar antingen att NO missförstått lagstiftningen eller också att lagstiftningen på olika områden är motstridande. Trots allt är kooperativ samverkan tillåten enligt svensk lag. Envar har också yttrandefrihet och frihet att propagera för sina åsikter. Likväl har NO i sitt utlåtande beträffande Hammerdals mejeri gjort gällande att det bör betraktas som otillbörlig påtryckning i konkurrensbegränsningslagens mening om en företrädare för lantbrukskooperationen eller lantbrukarnas fackliga organisation informerar icke-medlemmar om de villkor som gäller för medlemskapet i en viss ekonomisk förening. Lantbrukskooperationen har byggts upp genom agitation och information om kooperationens idéer och om värdet av solidaritet och samverkan mellan lantbrukarna. Kooperativa föreningar är enligt lag öppna för alla som vill dra nytta av föreningens tjänster och som är beredda att godta medlemskapets förpliktelser. Denna öppenhet förutsätter att 100-procentig anslutning kan uppnås. En förening har ingen laglig möjlighet att förhindra en 100-procentig anslutning. Man kan heller inte begära att föreningens funktionärer, som är övertygade kooperatörer, skall avråda lantbrukare från att bli medlemmar för att därmed tillfredsställa t.ex. krav på utrymme för konkurrerande företag. Det vore ju att uppmana vissa lantbrukare att vara osolidariska mot sina yrkesbröder. Till bilden hör att lantbrukarnas fackliga organisation på ett mycket tidigt stadium gav sin fulla anslutning till de kooperativa idéerna. I sina stadgar skrev man in att medlemmarna skulle ansluta sig till de ekonomiska föreningar som motiverades av deras produktion. Det bör påpekas att jordbruksföretag som drivs av offentliga myndigheter i regel är medlemmar hos och levererar sina produkter till lantbrukskooperationen. Till stöd för kritiken och misstänksamheten mot lantbrukskooperationen målar man nu upp hotbilder, som beskriver dess möjligheter som försök att missbruka organisationernas dominerande ställning inom vissa led i livsmedelskedjan. Det är inte acceptabelt att sådana hotbilder läggs till grund för bedömningar och åtgärder, så länge något missbruk inte förekommer. Jag är övertygad om att den insyn och de möjligheter till ingripanden som redan finns genom jordbruksnämnden, kombinerade med en öppen dialog, utgör en fullgod garanti för att konsumenternas intressen — som ju frågan ytterst gäller — skall bli tillgodosedda. Genom sin öppenhet och genom den mottagningsplikt som föreskrivs i stadgarna spelar lantbrukskooperationen en viktig roll inom jordbruksoch regionalpolitiken. Även om det inte klart har utsagts, baseras de jordbrukspolitiska målen — t.ex. inkomstmålet — på att de enskilda lantbrukarna, var de än bor, kan få leverera sina produkter även i kooperationens möjligheter att bedriva aktiv med överskottssituationer. Det förutsätts också att det finns en organisation som är beredd att-ta hand om överskott, genom lagring och export. Lantbrukskooperationen har i realiteten regleringsuppgifter, som eljest skulle få skötas av en statlig myndighet — om man inte vill acceptera kaos. Herr talman! NO:s yttrande i fallet Hammerdal är mot denna principiella bakgrund synnerligen anmärkningsvärt. NO har uppenbarligen överträtt sina befogenheter, vilket allvarligt måste skada tilltron till den verksamhet som NO skall bedriva. Jag uppfattar finansministerns svar som en bekräftelse på detta, även om det enligt finansministern f. n. inte kommer att föranleda någon åtgärd.
Herr talman! Nils Åsling använde väldigt hårda ord och hävdade att NO har överträtt sina befogenheter. Då vill jag säga att det inte ankommer på mig — och egentligen inte heller på Nils Åsling — att i riksdagens talarstol fälla sådana omdömen. När det gäller ett ärende av exakt samma art har NO:s beslut, efter anmälan, granskats av JO. Det skedde i november 1982.

Den av riksdagen utsedda övervakaren av våra myndigheter har alltså granskat ett beslut av precis samma slag och funnit att NO inte förfarit på ett sådant sätt att det strider mot gällande lagar och mot vår konstitution. Då måste nog Nils Åsling ge också JO en åthutning och hävda att JO inte förstår vilka befogenheter vår näringsfrihetslagstiftning ger NO — när herr Åsling tar i så våldsamt. Uppriktigt sagt: Det gruff som Nils Åsling försöker hålla i gång i den här frågan ger honom i och för sig tillfällen som han väl behöver att framhålla kooperationens förträfflighet — varom också jag kan hålla lovtal - men kunde det inte vara nog nu med aggressioner i just denna fråga? Jag tycker att både jordbrukskooperationen och mejeriet i Hammerdal kan få sköta sig själva ett tag, så får man se hur det går för dem.
Herr talman! Jag har naturligtvis ingen anledning att göra sak av den här frågan. — att, som finansministern säger, gruffa. Men det finns ett renhetskrav, sett ur riksdagens synvinkel, som innebär att den föreningsoch yttrandefrihet som vi har här i-landet är en övergripande rätt som måste sätta sin prägel på alla samhällsorgan. Det är inte rimligt att, som finansministern gör, åberopa JO:s yttrande i ett tidigare ärende som försvar i detta speciella fall. I den pressinformation som NO publicerade den 7 december i fjol står det: ”NO anser det utrett att företrädare för Nedre Norrlands Producentförening och Ångermanlands Mejeriförening tagit kontakter med mjölkleverantörer i syfte att påverka leverantörerna att upphöra med leveranser till Hammerdals Mejeri.
Regeringsrätten anser i sin dom att anslagsfördelningen strider mot den kommunala likställighetsprincipen och därför vilar på orättvis grund och upphäver kulturnämndens beslut. Trots regeringsrättens dom framhärdar Bodens kommuns kulturnämnd i sitt tidigare ståndpunktstagande med en otillbörlig favorisering av ABF i ett beslut av den 20 december 1983.
NO riktar i första hand kritik mot NNPs åtgärder men har också invändningar mot ÅMs agerande.” Detta säger NO trots att det av handlingarna framgår att det är klarlagt att varken styrelse eller företagsledningar på något sätt har agerat aktivt, gett uppdrag i den här riktningen.
Avser civilministern att vidtaga någon åtgärd för att medverka till att organisationsanslag avseende likartad verksamhet skall fördelas efter verksamhetens omfattning och utan sidoblickar på var organisationerna har sin politiska förankring?
Uttalandet riktar sig alltså mot information som medlemmar har gett till utanför föreningen stående lantbrukare. Jag finner att detta yttrande utifrån sådana utgångspunkter och med den principiella bakgrund som jag åberopade i mitt inlägg är klart anmärkningsvärt och förkastligt.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd för att medverka till att kommunernas organisationsanslag avseende likartad verksamhet skall fördelas efter verksamhetens omfattning och utan sidoblickar på var organisationerna har sin politiska förankring. Kommunernas rätt att lämna bidrag till studieförbundens verksamhet faller inom ramen för kommunernas allmänna kompetens enligt 1 kap. 4§ kommunallagen . I rättspraxis har dessutom slagits fast att en kommun i och för sig är berättigad att variera sitt stöd åt studieoch bildningsorganisationer under förutsättning att det inte sker på ett diskriminerande sätt. Om anslagen fördelas så att organisationerna ges mycket olika bidrag för likvärdiga prestationer, utan att någon saklig grund anförs, anses detta strida mot den kommunala likställighetsprincipen. Ett sådant beslut kan överklagas genom kommunalbesvär. Med hänvisning till den kommunala självstyrelsens princip och de rättsmedel som står till buds för prövning av kommunala beslut vill jag inte kommentera det enskilda fallet. Jag anser mig ändå kunna redovisa några allmänna reflexioner i anslutning till Rune Ångströms fråga. Jag har självfallet uppfattningen att kommunernas anslag till studieförbunden skall fördelas på ett rättvist sätt. En rättvis grund för fördelningen kan vara verksamhetens omfattning. Denna kan emellertid bedömas på olika sätt. Hänsyn kan t.ex. tas till antalet studietimmar, deltagande medlemsorganisationer eller enskilda medlemmar i dessa. Även andra faktorer, t.ex. målgruppernas sammansättning och särskilda behov, kan enligt min mening påverka bedömningen. Jag utgår från att kommunerna, i de fall bidragen inte fördelas likformigt, anger skäl som motiverar avvikelsen. Jag anser att det vore olyckligt om vi i en tid då vi eftersträvar färre och enklare regler införde ytterligare detaljerade bestämmelser när rättsläget ändå är klart. Med hänsyn härtill har jag inte för avsikt att vidta någon åtgärd med anledning av frågan.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret på min fråga. Jag anser att jag har tagit upp en principiellt mycket viktig fråga, nämligen studieförbundens likvärdiga möjligheter att bedriva fri opinionsbildning. Genom att de organ som fattar beslut om anslagsfördelningen på det kommunala planet har en politisk sammansättning, är det viktigt att fördelningen sker efter en norm där studieförbundens verksamhet är avgörande för anslagens storlek. När jag säger studieförbundens verksamhet menar även jag naturligtvis både kvantitativt och kvalitativt. Det är med andra ord viktigt att fördelningen sker efter normer och med oväld och inte efter godtycke. Att fördelningen sker på det sättet måste inte minst vara viktigt för att de frivilliga, ideella krafter som arbetar i studieförbunden inte skall tappa sugen utan fortsätta sitt värdefulla samhällsarbete. Jag har läst igenom det aktuella ärendet från Boden och följt dess vandring via länsrätt, kammarrätt och upp i regeringsrätten. Jag har fäst mig vid att kulturnämnden i Boden i sitt försvar för den ojämlika fördelningen säger att kommunen saknar normer för fördelningen av bidrag till studieförbunden. Tydligt är i alla fall att Bodens kommun har behov av normer för sin anslagsgivning. Det här är en viktig fråga för den ideella studieverksamheten, men det är också en viktig fråga i princip för fördelningen av kommunala anslag. Jag hoppas att civilministern känner sitt ansvar på den här fronten. De normer för anslagsfördelningen som Bodens kommun säger sig sakna tycker jag, trots civilministerns svar, att civilministern, som den högste ansvarige för kommunverksamheten i landet, snarast borde ge Boden och de andra kommuner som är i samma bryderi. Jag vädjar till civilministern att ta den här frågan under omprövning igen. Jag frågar civilministern i anslutning till detta: Är civilministern på det klara med att en godtycklig orättvis anslagsfördelning kan leda till ett folkbildningsmonopol här i landet? Och det är väl en utveckling som ingen vill ha. Detta gäller också den stora frågan om kommunmedborgarnas valfrihet och yttrandefrihet.
Herr talman! När det gäller vår lagstiftnings principer — och likställighetsprincipen — råder inga delade meningar mellan herr Ångström och mig i fråga om det jag har redovisat i svaret. Vad som har hänt efter regeringsrättens prövning och utslag i den här frågan är följande: För det första införde kommunen när man utbetalade de återstående 25 90 av 1982 års anslag en motivering för sitt beslut. För det andra saknar tydligen kommunen, vilket herr Ångström också påpekar, regler för utbetalning av bidragen och har tillsatt en utredning för att ge kommunen ett sådant beslutsunderlag. Då utgår jag ifrån att Bodens kommun kommer att pröva utredningsförslaget och sannolikt också anta sådana regler. Jag menar alltså att vi måste skilja mellan vilka kommunala åtgärder som skall vidtas och vad staten har att vidta för åtgärder. Jag vidhåller att rättsläget är alldeles klart angivet från statsmakterna i vad gäller hur det skall gå till i sådana här frågor. Och med hänsyn till vad som har hänt i ärendet blir det nu en fråga för Bodens kommun att agera.
Herr talman! I sitt senaste inlägg säger civilministern att rättsläget är helt klart. Tyvärr är rättsläget inte klart för Bodens kommun, som i ett ytterligare beslut har framhärdat i den fördelning som tidigare gjorts. Jag tycker att det är mycket allvarligt. Över detta har givetvis varken civilministern eller jag något direkt inflytande. Vi kan bara ha åsikter om den saken. Jag vill bara konstatera att Bodens kommun i sin motivering — både i de olika rättsinstanserna och nu inför den senaste anslagsfördelningen — har sagt att ABF har många medlemsorganisationer och också har satsat på handikapporganisationer. Jag vill påpeka att det i en offentlig utredning, 1976:20, konstaterats att det finns två stora organisationer som tar upp handikappfrågorna, nämligen ABF och Vuxenskolan. Det finns ingen artskillnad mellan dessa båda studieförbund när det gäller hanteringen av den viktiga utbildningsverksamheten. Det förhållandet att ABF har många medlemsorganisationer skulle vara ett skäl för högre bidrag, har det anförts. Men de fackliga organisationerna har statsbidrag för viss utbildning av medlemmarna i fackliga frågor. Dessutom betalar många fackförbund medlemmarnas studieavgifter. På det sättet har således ABF en större resurs än Vuxenskolan. Jag vidhåller att det skulle vara skönt om vi fick gemensamma normer för hur den här ideella verksamheten skall bedrivas i landet.

Fru talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta med anledning av en tidningsintervju i Dagens Nyheter med underrättelsechefen vid försvarsstaben med innebörd att NATO inte är något hot mot Sverige, att man ogillar öststaterna och att det förekommer ett samarbete med underrättelsetjänster i väst. Beskrivningar av olika typer av tänkbara säkerhetspolitiska hot mot vårt land spelar en viktig roll som utgångspunkt för totalförsvarets långsiktiga planering. Dessa s.k. konfliktkategorier täcker ett brett spektrum alltifrån kränkningar och försörjningssvårigheter i fred till lägen där Sverige är indraget i ett storkrig. Konfliktkategorierna fastställs av regeringen. Konkreta angreppsfall, som exemplifierar händelseutvecklingen inom de olika kategorierna, utarbetas därefter i försvarsdepartementet. Angreppsfallen inrymmer hot mot vårt land framkallade från såväl öst som väst. Självfallet förekommer i dessa inga antaganden om att någon annan part skulle komma till vår hjälp. I totalförsvarsmyndigheternas fortsatta analyser söker man sedan värdera maktblockens faktiska förmåga att genomföra olika typer av angrepp eller utöva andra påtryckningar mot vårt land. Härvid beaktas bl.a. militärgeografiska förhållanden, stridskrafter i vår närhet och ekonomiska relationer. Det är välkänt att ett utbyte av underrättelser med andra länder förekommer och att underrättelsetjänstens arbete följs av den parlamentariskt sammansatta underrättelsenämnden. Vilka länder utbytet berör är jag inte beredd att redovisa. Jag kan emellertid kategoriskt slå fast att inget samarbete förekommer med Sydafrikas underrättelsetjänst. Sammanfattningsvis finner jag följaktligen ingen anledning till åtgärder med anledning av intervjun i DN.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Jag ställde frågan därför att jag, med den erfarenhet som jag har, anser att de här uppgifterna och beskrivningarna av den inställning som kommit till uttryck vid försvarsstaben och som redovisats av en f.d. anställd är korrekta. De stämmer överens med mina egna erfarenheter. Under större delen av 1960-talet tjänstgjorde jag på regional nivå i övre Norrland, inom tygförvaltningen.

Jag anser alltså, liksom den f. d. tjänstemannen vid försvarsstaben, att det byggs upp en skev hotbild, som han säger. Jag citerar ur artikeln i DN: ”Militärernas enögdhet, allt hot kommer från öster, och okunnighet om USA gör att hotbilden blir skev och felaktig.” Jag anser att detta är korrekt. Vidare: ”Krigsspelen förutsätter i allmänhet att NATO kommer till vår undsättning vid ett sovjetiskt anfall. Tiden varierar mellan 4 och 7 dagar.” Jag anser att detta också är korrekt. Jag har under den tid jag tjänstgjorde i armén hört det åtskilliga gånger från högre och lägre militära chefer, från arméchefer, milobefälhavare och flera av våra tidigare överbefälhavare. Med detta vill jag inte säga att hela den svenska officerskåren och den svenska militärledningen är beredda att ta in Sverige i NATO. Jag ställer inte upp på sådana analyser. Det finns hökar och duvor i det svenska försvaret, precis som på alla andra ställen. Det finns de som vill att vi skall gå ini NATO och som alltid har arbetat för det; det finns de som slår vakt om neutraliteten. Jag ogillar när man skär alla höga militära chefer över en kam, för här finns stora skillnader. Men det är också klart att det finns ett ändrat klimat. Jag vill påstå att de uttalanden som en chef på försvarsstaben gör i en svarsintervju hade han för några år sedan inte kunnat göra offentligt — men nu går det alltså bra. Jag skall avsluta med att citera vad han säger, t.ex. under rubriken NATO inget hot: ”En annan sak är att i dag är det bara Warszawapakten som kan hota oss.” Eller: ” Att så liten tid ägnas NATO vid genomgångarna på staben beror på att det är ointressant vad som händer i väst. Vi känner redan till det.” Detta är ganska uppseendeväckande, tycker jag. Jag anser nog att försvarsministern borde ta ett allvarligt samtal med cheferna på försvarsstaben om dessa uttalanden.
Fru talman! Påståendet att någon skulle komma till vår hjälp inom fyra-sju dagar är ett i grund felaktigt påstående, något som jag redan klargjort i mitt första svar. Det är riktigt att vi ständigt analyserar maktblockens motiv och restriktioner mot tänkta krigshandlingar i det nordiska området. Snabbhet och överraskning är kritiska faktorer i en sådan nordisk del av en stormaktskonflikt. Självfallet främjar det lugn och stabilitet i vårt närområde att vi väger in dessa förhållanden i vår planering. En angripares intresse för operationer mot oss minskar ju rimligen om han inser att dessa operationer inte skulle underlätta hans krigföring mot huvudmotståndaren. Så till uttalandena. Jag anser det vara självklart att försvarets anställda, när de framträder i tjänsten, utgår från de säkerhetspolitiska bedömningar som lagts fast av regering och riksdag.
Fru talman! För att ta det sista först, är det naturligtvis en självklarhet. Det måste vi alla utgå från — först och främst försvarsministern, men också alla vi andra svenskar som är beroende av försvaret. Vi måste utgå från att man ställer upp bakom de officiella förklaringarna. Men jag tycker inte att de här uttalandena av en hög militär chef överensstämmer med dessa förklaringar. Det är framför allt därför jag har ställt min fråga, och mot den bakgrund jag redovisade tidigare. Jag anser inte att det som denne chef sade, att NATO inte utgör något hot, är någonting som man kan säga i tjänsten. Om man nu tycker så, kan man kanske säga det mellan skål och vägg på mässen; där förekommer ofta diskussioner. Men jag anser det vara oerhört olämpligt att en hög militär chef, med den ställning han har, går ut och säger att vi utgår från att NATO inte är något hot. Beträffande att vi inte skulle förvänta oss hjälp utifrån vill jag säga emot försvarsministern. Jag har själv hört — här står naturligtvis uppgift mot uppgift — åtskilliga gånger under 1950 och 1960-talen vid genomgångar av olika slag att man har sagt att det gäller att hålla ut en vecka tills NATO hinner ladda upp på de danska öarna och i Nordnorge. Så lång tid har vi på oss, och efter det lägger vi upp våra ritningar. Sådant har sagts vid genomgångar med befäl i det svenska försvaret — och sägs förmodligen fortfarande. Detta har socialdemokratin och arbetarrörelsen intresserat sig alldeies för litet för. Man borde ha mycket mer kontroll över och intresse för dessa frågor. Jag konstaterar i varje fall en positiv sak i försvarsministerns svar, som jag inte hann nämna i det förra anförandet. Jag hälsar med glädje förklaringen att vi inte samarbetar med Sydafrikas underrättelsetjänst.

Fru talman! Mot bakgrund av att televerket dels har fastställt s.k. turordningslistor, dels har beslutat om övertidsarbete för personalen vid Teli-verkstaden i Sundsvall har Sven Henricsson frågat mig hur jag ser på missförhållanden av nu nämnt slag inom ett statligt verk. Sven Henricsson har också, mot bakgrund av sysselsättningsläget i Sundsvallsregionen, frågat om regeringen ämnar ta initiativ till att de statliga verken i samråd med de berörda fackliga organisationerna tillvaratar sina möjligheter att bereda unga arbetslösa arbete i ungdomslag. Televerket har under våren 1983, på regeringens uppdrag, redovisat sin bedömning av Telis framtida konkurrenssituation. Av televerkets redovisning framgår att den tekniska och marknadsmässiga miljön för televerket förändras under 1980-talet, vilket skärper kraven på televerkets konkurrensförmåga. Som en följd härav har televerket beslutat att genomföra ett flertal åtgärder för att minska kostnaderna inom verkstadsrörelsen. Åtgärderna omfattar bl.a. en minskning av antalet anställda fram till den 1 januari 1985. Av minskningen faller en del på Teli-verkstaden i Sundsvall, där man tillverkar främst telefonapparater. Enligt televerket är minskningen motiverad och nödvändig av flera skäl. Bl.a. ökar användningen av elektronikkomponenter i apparaterna fortlöpande, och telefonproduktionen automatiseras alltmer. Denna användning av modern teknik gör att sysselsättningsinnehållet i produktionen successivt sjunker. Televerket har därför bedömt att man vid Sundsvallsfabriken i god tid bör genomföra en så mjuk nedbemanning som möjligt. Mot den här bakgrunden har televerket beslutat att utnyttja de möjligheter som finns att omplacera personal till andra arbetsuppgifter inom verket. Verkets bedömning är alltså att minskningen av personalantalet vid Telis fabriker inte kan klaras enbart genom naturlig avgång och åtgärder inom Teli. Därför har turordningskretsar och turordningslistor för omplacering fastställts. Hittills har omplaceringarna från Teli skett på frivillig väg, och någon tvångsvis omplacering kommer, enligt televerket, inte heller att bli Nr 68 aktuell under innevarande kvartal. Turordningslistorna kommer alltså i varje Måndagen den fall inte att användas före den 1 april. Televerket säger sig dessutom arbeta 30 januari 1984 för att så långt som möjligt undvika tvångsåtgärder även i fortsättningen. Jag vill i sammanhanget också erinra om att staten och de statsanställdas : Om stora övertidshuvudorganisationer har träffat ett preliminärt trygghetsavtal för bl.a. de uttag och anställstatsanställda. En redogörelse för avtalet har tidigare lämnats av ningsstopp i statliga civilministern i proposition 1982/83:42 om trygghetsfrågor i statlig anställning — verk m. m För de statsanställda är reglerna om omplacering tyngdpunkten i trygghetsavtalet. Arbetsgivarens-statens medverkan vid omplacering skall inriktas i första hand på att finna arbete på den ort där den anställde arbetar eller i dess närhet. Men staten skall medverka vid omplacering också till andra orter, om anställningsmyndigheten har verksamhet på flera håll i landet eller i vissa fall — om det finns en myndighet med likartad verksamhet på annan ort. Omplaceringen skall enligt avtalet ske till såväl statliga som kommunala eller privata arbeten. Den långsiktiga målsättningen för Teli är således att anpassa personalantalet till det minskade arbetskraftsbehov som förutses i tillverkningen. Att påbörja anpassningen, när nu en sådan anses nödvändig, i god tid borde kunna vara till fördel för både televerket och personalen. Det kan då inte uteslutas att övertidsarbete eller andra åtgärder kan behövas för att klara kortsiktiga behov av produktionsökning. Televerket har uppgett att man fortlöpande följer utvecklingen av beläggning och sysselsättning och att en ny bedömning av personalbehovet nu görs. Med utgångspunkt i den nya bedömningen tar verket inom kort upp förhandlingar om lämpliga åtgärder med de fackliga organisationerna. Som svar på Sven Henricssons andra fråga om arbete i ungdomslag kan jag nämna att regeringen redan i höstas uppmanade alla verk och myndigheter att lägga stor vikt vid den frågan. Jag har dessutom helt nyligen erinrat verken inom kommunikationsdepartementets område om detta. När det gäller telekontoret i Sundsvall har man där preliminärt bedömt att man skulle kunna anställa uppemot 50 ungdomar i ungdomslag i Sundsvalls teleområde. Med hänsyn till osäkerheten om arbetsvolymen vid Teli är det däremot för dagen inte möjligt för televerket att ange något preciserat antal möjliga arbetsplatser i ungdomslag i verkstäderna.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation som gäller missförhållandena vid ett statligt verk, nämligen televerket och då närmast verkstaden Teli i Sundsvall. Tyvärr är svaret, som jag ser det, inte särskilt upplysande. Några ord om bakgrunden till dagens situation vid televerket. Det pågår, som alla vet, en borgerlig kampanj mot den offentliga sektorn inkl. de 7 offentliga verken. I vad gäller televerket känner vi väl till moderata motioner om begränsning av televerkets monopol och förslagen om en bolagsbildning när det gäller Teli. Vissa eftergifter i bolagsfrågan, främst från mittenpartierna, noterades i samband med telepropositionen hösten 1980. Men socialdemokraterna och vpk motsatte sig en principiell förändring av verksamheten. En plattform spikades där en viss ensamrätt i samhällets intresse garanterades televerket. Men sedan dess har televerket, utan att fråga regering och riksdag, börjat släppa mer och mer på sin ensamrätt och lovat ännu fler eftergifter för framtiden. Detta anser jag ligger i botten också på de problem som i dag finns. Idén om en bolagsbildning av bl.a. Teli omfattas tydligen av televerkets högsta ledning. Man hävdar att först genom bolagsformen kan Teli bli smidigt och konkurrenskraftigt på marknaden. Indirekt innebär detta att Teli i dess nuvarande form är otidsenligt och måste bli föremål för kostnadssänkande åtgärder. Man stöder sig här på den interna utredning som gjorts inom verket. I ambitionen att ”hänga med i utvecklingen” och rationalisera har man kommit på detta med turordningslistor, för att förbereda avskedande av personal. Målsättningen är att dra ner personalen med 550 personer i hela landet och 150 vid Sundsvallsverkstaden. Dessa turordningslistor hänger nu som ett dystert hot över mer än 50 namngivna anställda i Sundsvall och inger djup oro bland personalen — ja, inte bara oro utan olust och ibland förtvivlan bland dem som blivit ”listade”. Om de ser sig om på den arbetsmarknad som finns i Sundsvallsregionen, ser de med blotta ögat att där inte finns många möjligheter till alternativa jobb. Det hela blir inte bättre av att detta meddelade hot om minskning av antalet anställda inte alls är grundat på minskade arbetsuppgifter. Tvärtom har förhandlingar om övertidsuttag måst föras. Det gällde först 3500 övertidstimmar i oktober i fjol, och efter ett par månader gällde det ytterligare 16 000 övertidstimmar. Enligt fackets beräkningar har medlemmarna drabbats av ett uttag av 40000 övertidstimmar under fyra månader. Man försöker klara det hela genom att flytta jobb från Sundsvall, skaffa legojobb åt andra verkstäder, göra stödköp av detaljer, osv. Prognoserna för grundbeläggningen av arbete vid Teli visar f. ö. på en stabil volym fram till slutet av 1985. Mot bakgrund av vad jag här försökt relatera är det rimligt att undra om inte televerkets planering måste ifrågasättas. Visst går det framåt med automatik och elektronik i samhället, men man får inte riskera att bli så fixerad vid den långsiktiga trenden att man drar ner personalantalet, innan man själv skaffat sig den nya teknik som sägs vara neddragningens verkliga förutsättning. Man får inte låsa sig så vid de bedömningar man gör vid skrivbordet att man, när man ser att teorin inte överensstämmer med verkligheten, försöker ändra verkligheten i stället för teorierna. Det är en gammal sanning att det blir billigare att låta folk arbeta på övertid än att anställa ny personal. De som hävdar detta hänvisar ofta till de sociala avgifter som följer med en anställning. Man kan ställa sig frågan: Är det en sådan kostnadsjakt man ägnar sig åt vid ett statligt verk? Nr 68 I svaret talas det om att nya bedömningar av personalbehovet skall göras Måndagen den och att nya förhandlingar skall tas upp. Jag vill fråga kommunikationsminis 30 januari 1984 tern om man då kan hoppas på ett borttagande av övertalighetslistorna, som inte fyller någon annan uppgift än att stressa de anställda och skapa dålig Omstora övertidsstämning på arbetsplatsen. uttag och anställ Jag vill också säga några ord om arbeten i ungdomslag. ningsstopp i statliga I Sundsvall-Timråregionen finns nu ett par tusen arbetslösa ungdomar. Man kan fråga sig om inte ett statligt verk borde försöka styra en del jobb till denna region. I varje fall borde man bevara de jobb som finns, och inte lägga ut dem på andra verkstäder. Jag vill uttrycka besvikelse över att det i svaret sägs att man inte kan precisera antalet möjliga arbetsplatser i ungdomslag vid Teli i Sundsvall. Jag tycker inte detta är bra. Är det verkligen departementschefens mening att man inte kan skaffa fram ett antal jobb för ungdomslag vid Teli i Sundsvall? Analyser har gjorts som visar helt andra resultat. Det går att på denna grund organisera jobb till ett betydande antal. Men självfallet utgör de enligt min mening av prestigeskäl upprättade övertalighetslistorna ett hinder för att skapa jobb i ungdomslag. Man kan inte å ena sidan ta in människor för jobb på en arbetsplats och å andra sidan ha listor där man anger vilka som måste sluta där.

Fru talman! Först några ord beträffande övertidsarbetet. Skyldigheten att fullgöra övertidsarbete regleras, som Sven Henricsson vet, i ett särskilt kollektivavtal mellan statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer. Man måste väl ändå konstatera att det knappast kan betraktas som ett missförhållande om arbetsgivaren inom ramen för detta avtal beslutar om övertidsarbete. Jag kan hålla med Sven Henricsson om en sak, nämligen att om övertidsuttaget i höstas hade varit 40 000 timmar, så hade det varit ovanligt stort. Men enligt vad jag har inhämtat är fakta följande: Teli har förhandlat med facket om en ram för övertiden på 38 000 timmar. Övertidsuttaget för tiden augusti-november blev betydligt lägre, nämligen ca 9500 timmar. Det motsvarar mindre än 390 av den totala produktionstiden. Jag tycker inte att det kan anses vara onormalt högt. Man måste i en tillverkningsindustri ha en viss flexibilitet med hänsyn till produktionssituationen. Jag vill säga till Sven Henricsson att jag självfallet utgår från att Teli i de nya förhandlingar som skall tas upp lyssnar på personalens synpunkter samtidigt som man bedömer beställningsingång och produktion. Jag utgår ifrån att det är helt självklart att man gör på det sättet. Beträffande turordningslistorna innebär svaret från min sida att jag hänvisar till att man nu gjort den bedömningen att nya förhandlingar skall tas upp. Huruvida de nuvarande turordningslistorna behövs kommer att avgöras vid dessa förhandlingar. Än en gång vill jag framhålla att jag utgår från, som något alldeles självklart, att man skall ta hänsyn till de synpunkter som därvid framförs från personalens sida. 79 När det gäller utvecklingsmöjligheterna och sysselsättningen vid Teli är det väl riktigt som Sven Henricsson säger, att en av grundförutsättningarna för att tillskapa förutsättningar för en större stabilitet i verksamheten är att man klarar av utvecklingsarbetet. Det finns säkerligen stora möjligheter till utveckling på det här området, men det förutsätter, som jag ser det, en samordning mellan televerket och företag som arbetar med utveckling på telekommunikationsområdet. Det är därför som vi skall tillkalla en särskild förhandlingsman för att ta upp överläggningar med televerket och LM Ericsson eller andra företag som bedriver verksamhet inom telekommunikationsområdet. Jag gör den bedömningen att vi måste se till att ha en bred samling kring det utvecklingsarbete som krävs för att vi skall kunna hävda oss nationellt men kanske framför allt, om vi skulle bjudas chansen, att internationellt kunna vara med och slåss på telekommunikationsområdet. När det gäller ungdomslagen vill jag bara hänvisa till att jag i förra veckan på nytt skrev ett brev till ledningen för olika verksamheter som hör hemma under kommunikationsdepartementet och uppmanade dem att pröva ytterligare förutsättningar för att kunna sysselsätta ungdomar i ungdomslag. Jag menar att man måste anstränga sig oerhört mycket för att undersöka alla de möjligheter som finns i Sundsvall liksom i alla andra delar av landet för att hjälpa till i strävandena att skaffa jobb åt våra ungdomar. Jag utgår ifrån att man gör allt vad som göras kan i Sundsvall och prövar förutsättningarna inte bara vid Teli utan även i andra verksamheter för att bjuda ungdomarna jobb.

Fru talman!

Det är någonting som inte stämmer. Ambitionen att dra ned upplevs då av de anställda som någonting mycket negativt. Man upplever inte att målsättningen är att utveckla företaget, i synnerhet som televerkett.o.m. gör vissa köp i utlandet för att täcka behovet av vissa produkter. Då tror man att målsättningen är att man skall försöka uppnå en nedskärning av verksamheten i stället för en utveckling av densamma. Det är angeläget att man kommer till rätta med förhållandena också när det gäller misstämningen, så att de anställda upplever det så, att de arbetar i ett företag som offensivt går in för att utveckla verksamheten inom ett område där det, enligt vad som sägs, finns stora utsikter att expandera för framtiden. Just den här inställningen förvånar mig — att man vill ha en nedskärning i stället för expansion och utveckling inom ett område som betecknas som ett framtidsområde. Kommunikationsministern säger att personalens synpunkter kommer att beaktas vid förhandlingarna, och det tycker jag är bra. Jag noterar detta och hoppas verkligen att så sker. Det är ju i överensstämmelse med verksstadgan, Nr 68 där det är spikat att förslag från personalen skall uppmärksammas. Men det sägs också i verksstadgan att chefen skall se till att det råder trivsel i arbetet. Vidare skall chefen ha omtanke om personalen när det gäller arbetsförhållandena. Jag tycker att det som rapporterats från Sundsvall talar för motsatsen. Det har varit — det bekräftar många veteraner — en mycket fin stämning på den arbetsplatsen. Men genom de vidtagna åtgärderna, genom listorna som har spikats upp, genom inriktningen att försöka anpassa sig till en lägre nivå när det gäller avsked, har man skapat en dålig stämning på arbetsplatsen. En dålig stämning kan inte vara ägnad att befordra en bra produktion och ett bra produktionsresultat. Därför tycker jag att det ingår i den totala bilden att man ser till att det rationaliseras, att man ser över produktionen. Personalen har verkligen varit med på åtgärder härför. Men det måste gå till på ett sådant sätt och på en sådan samarbetsbasis att man inte skapar olust och produktionsstörningar som är ägnade att försämra resultatet i verkstaden. Ingen av oss är betjänt av det, vare sig politiker som har ansvar för frågor som rör den statliga sektorn eller tjänstemän inom de olika verken. Jag noterar också att det finns en ärlig vilja att göra någonting när det gäller ungdomslagen. De propåer från departementet som har gått ut till verken är sannerligen på sin plats. Det är bara att hoppas att man verkligen tar sig i kragen och ser över möjligheterna att låta några ungdomar komma in på Teli i Sundsvall, där de kan få ägna sig åt, förhoppningsvis, en teknisk verksamhet som många unga människor ofta är intresserade av att jobba med.

Fru talman! Sven Henricsson och jag är helt överens om nödvändigheten av att återställa den goda och fina stämning som eventuellt har störts vid Teli-verkstaden i Sundsvall. Jag tror att det är viktigt att nu försöka enas om att komma till skott beträffande hur det framtida utvecklingsarbetet inom televerket skall gå till, för att därmed skapa just det lugn som är nödvändigt för att man skall kunna ägna sig åt produktion och utveckling inom televerket. Jag hoppas att den förhandlingsman som har till uppgift att svara för överläggningarna mellan televerket och LM Ericsson och andra företag inom telekommunikationsområdet skall klara uppgiften. Jag tror, precis som Sven Henricsson säger, att detta är nödvändigt att klara av. Vi tycks också vara överens på en annan punkt: Det är klart att personalens ståndpunkter måste vägas in i de förhandlingar om turordningslistor som nu kommer upp på nytt. När det gäller produktion och efterfrågan vill jag konstatera att efterfrågan på telekommunikationsutrustning har ökat både i Sverige och utomlands. Men, Sven Henricsson, dessa nya produkter har ett lägre sysselsättningsinnehåll — det är ett förhållande som vi känner till beträffande även andra produkter.

Vi är i den situationen att vi måste anpassa oss till den förändrade teknik som kommer till på detta område. Vi får lov att försöka möta situationen genom utvecklingsarbete, genom att tillskapa utökad produktion inom olika delar av telekommunikationsområdet.
Fru talman! På det hela taget är jag nöjd med den anda som präglar kommunikationsministerns senaste inlägg. Kommunikationsministern är benägen att tillstyrka att man bör beakta personalens synpunkter när det gäller turordningslistorna och möjligheten att dra in dem, så att man försöker återställa en god arbetsmiljö vad gäller arbetsställningen, så att säga. Beträffande det sista kommunikationsministern sade, om den moderna teknikens krav på mindre personal, vill jag säga att detta obestridligen innebär ett problem när det gäller sysselsättningen. Men man får inte vara så paralyserad av att utvecklingen skall gå på detta sätt framöver, på grund av den nya tekniken, att man snabbar sig med att skära ner personalen innan de reella förutsättningarna för denna nedskärning är för handen. Det är detta förhållande som jag har velat peka på. Ambitionsnivån får inte vara så kraftig att man kommer före utvecklingen och skapar problem på det sättet. Snarare bör man hela tiden ha målsättningen att fylla upp med nytt innehåll och nya arbetsmöjligheter, genom att hela tiden inventera den resurs som man har att arbeta med. Med detta nöjer jag mig för den här gången, men jag lovar att hela tiden bevaka just detta med ungdomslagens utveckling i Sundsvallsverkstaden.

Fru talman! Nils Berndtson har frågat mig vilka planer regeringen har beträffande Göta kanal. Nils Berndtson hänvisar i sin interpellation bl.a. till uppgifter om planer på försäljning till domänverket och att privata kapitalstarka personer anmält sitt intresse för kanalen. Sedan staten tog över Göta kanal år 1978 har hittills drygt 60 milj.kr. satsats på en upprustning av själva kanalen med tillhörande anläggningar. Enligt de bedömningar som nu kan göras beräknas den beslutade upprustningen vara avslutad under kommande budgetår. Förutom upprustningen har från bolagets sida olika åtgärder vidtagits för att stimulera till en ökad trafik på kanalen. Det gäller, förutom t.ex. marknadsföring och taxeåtgärder, en satsning på servicen kring kanalen. Det senare i nära samarbete med berörda kommuner. För att bredda bolagets ekonomiska bas har dessutom en satsning skett på olika sidoaktiviteter. Antalet fritidsbåtar som utnyttjar kanalen har sedan statens övertagande ökat med drygt 30 20. En relativt ny trafikform, dagsturstrafik på kanalen, har samtidigt ökat kraftigt. Trots den positiva trafikutvecklingen, inkomster från olika sidoaktiviteter och ekonomiskt bidrag från berörda landsting, har bolaget ekonomiska problem som kräver en långsiktig lösning. Regeringen är för sin del beredd att ta sitt ägaransvar genom att medverka till att en sådan lösning kommer till stånd så snabbt som möjligt. I dessa överväganden ingår bl.a. frågan om att överföra det direkta huvudmannaskapet för bolaget från kommunikationsdepartementet till domänverket. Även andra lösningar kan givetvis övervägas. Beträffande uppgifterna om det privata näringslivets intresse för kanalen har jag för egen del bara kännedom om att föreningen Göta kanals vänner i en skrivelse till regeringen aviserat sin vilja att medverka till en lösning av bolagets ekonomiska problem. Några detaljer kring detta framgår inte av skrivelsen. Den närmaste tiden får utvisa om ett sådant alternativ kan vara positivt för kanalens fortlevnad. Avslutningsvis vill jag framhålla att regeringen tar sitt ägaransvar och sitt ansvar för Göta kanals fortlevnad som kulturhistoriskt minnesmärke och turistled.

Fru talman! Kanaltrafiken spelar i vissa länder en stor roll. I Sverige verkar det som om ansvariga myndigheter och regeringar vill glömma bort att också vi har kanaler. Göta kanal, som sträcker sig tvärs över vårt land, är en unik tillgång som bör vårdas och bevaras, och som även borde kunna utvecklas för att spela en roll i kommunikationsnätet. Kanalens framtida användning har varit föremål för flera utredningar. Inriktningen har dock varit begränsad till kanalens bevarande som turisttrafikled och kulturminnesmärke. Tanken att kanalen skulle kunna spela en roll i ett utvecklat transportsystem har inte fått något egentligt utrymme. Det skulle inte bli lönsamt, har man sagt. Det finns dock en rad faktorer som bör beaktas i en sådan bedömning. En båt på 1000 ton ersätter 50 långtradare å 20 ton. Vad det betyder ur miljösynpunkt och vägkostnadssynpunkt är inte svårt att förstå. En upprustning och utbyggnad av Göta kanal skulle ha betydande sysselsättningseffekter under själva byggnadstiden. En utvecklad kanaltrafik skulle också få positiva effekter på industrin i berörda regioner och vara av värde även av lokaliseringspolitiska skäl. De internationella erfarenheterna av kanaltrafik uppvisar en rad positiva effekter. Jag har, fru talman, önskat peka på dessa faktiska förhållanden som bakgrund till problemställningar som har föranlett min interpellation till kommunikationsministern. Det förefaller nämligen som om regeringen är inställd på att gå vidare på den passiva linjen när det gäller Göta kanal. Olika planer på att befria kommunikationsdepartementet och regeringen från ansvaret för kanalen har skymtat. Som en följd av regeringens håglöshet träder privata spekulationsintressen fram och talar om en privatisering av kanalen. I detta läge är det nödvändigt att regeringen redovisar sina planer beträffande Göta kanal. Det är om detta jag har frågat i min interpellation. Jag tackar kommunikationsministern för svaret och vill något kommentera det. Kommunikationsministerns redogörelse för vad som skett efter det att staten 1978 övertog Göta kanal kan nog stämma. Det bör dock tilläggas att vad som gjorts för att öka turisttrafiken på kanalen inte främst är ett resultat av en medveten politik från statens sida. Det är nog ändå kanalentusiasterna som får ta åt sig en stor del av äran. Nödropen om ökade statliga insatser för att lösa stora lån som tynger kanalbolagets ansträngda ekonomi har förklingat ohörda. Än mindre har tecken på vilja från statens sida att företa offensiva satsningar för att utveckla kanalverksamheten synts till. Kommunikationsministerns avslutningsvis framförda uppfattning ”att regeringen tar sitt ägaransvar och sitt ansvar för Göta kanals fortlevnad som kulturhistoriskt minnesmärke och turistled” är inte invändningsfri. Hur detta skall ske får vi inget besked om. Vad som kommer att ske med kanalen får visa värdet i statsrådets påstående. Den frågeställning som närmast föranledde min interpellation lämnas obesvarad. Kommunikationsministern bekräftar att frågan om att överföra huvudmannaskapet för kanalbolaget från kommunikationsdepartementet till domänverket övervägs, men någon vettig motivering för detta lämnas inte. Även andra lösningar kan givetvis övervägas, säger Curt Boström, men vilka dessa är får vi inte veta. Han bekräftar att han har kännedom om det privata näringslivets intresse för kanalen, men någon ståndpunkt till ett sådant alternativ redovisas inte. Det är osäkerheten beträffande kanalens framtid och skyldigheten för regeringen att göra en samlad bedömning av kanalens roll i ett vidare sammanhang som motiverar frågan: Vilka planer har regeringen beträffande Göta kanal? Kan vi få veta något om detta, Curt Boström? Som jag inledningsvis antytt menar jag att det skulle vara samhällsekonomiskt motiverat med en satsning på Göta kanal även för godsbefordran. I den bedömningen väger jag då in sysselsättningseffekter, regionalpolitiska bedömningar och även miljöaspekter. För dagen är det ändå inte denna vidare bedömning av kanalen som i första hand behöver diskuteras. Nu gäller det vad som skall hända med kanalen även med hänsyn till den begränsade målsättningen om turisttrafikled och kulturminnesmärke. Om kommunikationsdepartementet drar sig undan ansvaret och lägger detta på ett annat verk, måste man befara att njuggheten blir ännu större. Om privatkapital tillåts få inflytande över finansieringen blir andra än samhällsintressena avgörande. Jag har svårt att se att regeringen tar sitt ansvar för Göta kanals fortlevnad, så länge inte en klar målsättning uttalats och resurser ställts till förfogande. Varken kanaltrafik eller andra kommunikationsfrågor kan väl anses vara domänverkets specialitet. Verkets intresse kan befaras vara större för skogstillgångarna. Men hur blir det då med kanaldriften? Den avgörande frågan är dock vilka planer regeringen och kommunikationsdepartementet har för kanalens framtid. Redan det förhållandet att man vill flytta över ansvaret till ett annat organ än de som har ansvar för kommunikationsfrågor är illavarslande. Om detta därtill sker utan angivande av vad man anser bör göras för att kanalen skall leva vidare, då liknar det något av en avveckling. Det är mycket allvarligt att regeringens passivitet och ovilja att satsa medel som möjliggör även den alltför begränsade målsättningen att bevara kanalen som turisttrafikled och kulturminnesmärke har gått så långt att privata kapitalintressen nu är beredda att rycka in. Personer med anknytning till bl.a. Trygg-Hansa, Hexagon, Aktiefrämjandet och SE-banken har hört av sig. Dessa herrar brukar väl mest se till profiten och är knappast några garanter för kanalens fortbestånd och allra minst för att kanalen inordnas i ett trafiksystem med samhällsintresset som ledstjärna. Följdriktigt har också en riksdagsmotion från moderat håll väckts med begäran om ett snart och positivt ställningstagande till Göta kanals privatisering. Vilka slutsatser drar kommunikationsministern av detta? Grundfrågan är och förblir regeringens bedömning av Göta kanal. Om man ser den som en ekonomisk belastning — vilket den uppenbarligen inte är — kan den nuvarande situationen förefalla begriplig. Om däremot regeringen har viljan och förmågan att väga in alla samhällsintressen bör detta också leda till en offensiv politik. De regionalpolitiska, arbetsmarknadsmässiga och miljömässiga fördelarna i Östergötland och Västergötland men även i Örebro län och Jönköpings län bör då vägas in. I så fall bör inte alternativen vara antingen att överlåta kanalverksamheten till domänverket och låta den bli ett slags bisyssla till dess egentliga verksamhet eller att släppa in privata spekulationsintressen. Då bör Göta kanal även i fortsättningen sortera under kommunikationsministeriet och staten göra de ekonomiska insatser som behövs för en utveckling av kanalen.

Fru talman! Nils Berndtson uttalar sig som om beslutet redan var fattat. Av mitt svar framgår det att vi överväger olika alternativa lösningar när det gäller Göta kanal. När de övervägandena är klara, Nils Berndtson, skall vi redovisa ärendet för riksdagen — det måste till ett riksdagsbeslut i den här frågan. Således behöver Nils Berndtson inte vara orolig för att vi kommer att smyga igenom något beslut utan att riksdagen — även Nils Berndtson — ges chansen att anföra synpunkter på förslaget. Jag är på sätt och vis tacksam för Nils Berndtsons interpellation — nu kan jag ta med mig också Nils Berndtsons synpunkter på hur man i framtiden skall ordna det med Göta kanal. Det tycker jag är bra —i det här läget måste vi pröva alla de förslag och alternativ som kommer fram i denna, som jag också ser det, mycket viktiga fråga. Situationen är den att vi skall fortsätta jobbet med att vårda och utveckla Göta kanal på det sätt som riksdagen tidigare har fattat beslut om. För att klara det har det, som jag också sade i mitt svar, tillskjutits pengar. Några kommentarer till de alternativ som jag har pekat på. I och för sig är det väl riktigt att domänverket har ett skogligt intresse och att det finns en hel del skogsarealer som tillhör Göta kanal. Men jag har praktisk erfarenhet av domänverket också som hanterare av fritiden genom dess bolag Sverek. Kanske också Nils Berndtson har viss erfarenhet av det? Domänverket har klarat den delen av sin verksamhet mycket bra. Man har tagit sitt ansvar när det gäller den utveckling som skett på det här området. Därmed inte sagt att vi fastnar för alternativet domänverket. Nils Berndtson talade om passivitet från regeringens sida. Vi fullföljer det riksdagsbeslut som har fattats beträffande upprustningen. Redan när jag tillträdde kom frågan upp om de ekonomiska problem som finns med Göta kanal. Vi håller nu på och försöker utröna hur vi skall kunna lösa dem. Låt mig något kommentera frågan, huruvida man i en framtid skulle kunna tänka sig att bygga ut Göta kanal för frakttransporter. Hitintills har jag kunnat konstatera att det, som också Nils Berndtson sade, finns en hel del utredningar på det här området. De siffror som finns angivna från tidigare utredningar beträffande en utbyggnad av Göta kanal för godstransporter visar att det skulle röra sig om en kostnad på ca 1 miljard kronor. Det är klart att vi skall se till att svenskt näringsliv, oavsett var det finns, av regionalpolitiska och industripolitiska skäl bjuds förutsättningar för rationella och billiga transporter. När jag gör denna jämförelse, Nils Berndtson, kan jag konstatera att det finns fullgoda alternativ till en utbyggd Göta kanal att erbjuda det näringsliv som finns intill kanalen, nämligen väg och järnväg. Jag skulle förmoda att det även i den här frågan finns ett intresse i den här kammaren att se till att man använder sig av de transportmetoder som redan finns. Vi har som politiker i en kärv ekonomisk situation att ta ställning till den här frågan på så sätt — föreställer jag mig — att vi hjälper näringslivet med en infrastruktur, så att de kan klara sina transporter. Självklart är emellertid också att det skall ske på för samhället billigaste tänkbara sätt. Utan att föregripa ställningstagandet vill jag bara peka på det problemet, att om man skulle göra de här investeringarna blir det fråga om oerhört mycket pengar. Detta skall ställas mot att vi redan i dag har samhällsinvesteringar som kan svara för de här transporterna. Passiviteten, Nils Berndtson, ligger som sagt var i att vi på den tid som står till vårt förfogande har att se på den här frågan. Vi skall återkomma med ett förslag så snart vi är färdiga, och jag tror inte att det behöver dröja så länge. I det förslaget kommer att ingå att regeringen kommer att ta ansvar på det sätt som jag nämnde i mitt interpellationssvar.

Fru talman! Kommunikationsministern tycker att jag talar som om beslutet redan vore fattat. I så fall hade jag inte behövt ställa en rad frågor, vilket jag har gjort. Hela den här förändringen ligger ändå i luften på något sätt. Jag noterar, och tycker att det är bra, att riksdagen kommer att få ta ställning till en eventuell förändring. Jag hade emellertid väntat mig att något av skälen till att överföra huvudmannaskapet från kommunikationsdepartementet skulle ha redovisats redan i dag. Jag tycker också att det är positivt att kommunikationsministern säger att man kommer att väga in olika faktorer när man lägger fram förslagen. Till frågan om den framtida användningen av kanalen i vidare bemärkelse skall jag för dagen endast göra ett påpekande som jag tror inte saknar betydelse för en bedömning. Sedan de olika utredningarna har gjorts har oljeprisutvecklingen kanske ändrat de ekonomiska förutsättningarna för sjöoch kanaltrafik, och miljöfrågorna har förts fram och fått en större betydelse. Det kan finnas skäl att på nytt ta sig en funderare över fördelarna med en utökad kanaltrafik. Riksdagens beslut torde väl ha följts upp, som kommunikationsministern säger. Möjligen kan man säga att riksdagens beslut knappast hade hindrat att regeringen i högre grad ställt upp för att lösa de akuta problem som också Curt Boström redovisade i sitt interpellationssvar. Han påpekade ju att bolaget — trots den positiva trafikutvecklingen och trots inkomster från olika sidoaktiviteter och ekonomiska bidrag från berörda landsting — har ekonomiska problem som kräver en långsiktig lösning. Men hur den lösningen skall se ut, det får vi inga besked om. Curt Boström får ursäkta om jag i det svaret inte riktigt finner täckning för påståendet att regeringen tar sitt ägaransvar. Detta kan väl i första hand inte ske genom att man överför huvudmannaskapet från kommunikationsdepartementet eller att man släpper in privata kapitalintressen. Jag menar att regeringens ansvar får visas genom att man gör erforderliga satsningar för att lösa akuta problem och anger en klar målsättning för kanalens verksamhet. När kommunikationsministern sade att regeringen tar sitt ägaransvar, var avsikten kanske att det skulle låta tryggt, men jag menar att det går att bedöma innehållet i det påståendet först när regeringen ger klara besked om vilka planer man har för Göta kanal.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min interpellation. Det är en ganska intressant debatt som socialministern satt i gång genom sina uttalanden i pressen angående de enskilda daghemmen. Vi förde före jul en ingående diskussion här i kammaren om de nya statsbidragsreglerna, där socialdemokraterna i socialutskottet hade fått ta ett steg tillbaka genom att de tvingades gå med på ett litet bidrag på 30000 kr. per avdelning också till de daghem som drivs i enskild regi. Socialministern hade inte räknat med det när han skrev propositionen. Vi tolkade detta på det sättet att socialministern var negativ till alla former av enskilda initiativ inom barnomsorgen, också kooperativa och ideella. Nu har socialministern här sagt att han inte alls är negativ till de formerna av verksamhet. Socialministern lovordar dem och säger att de fungerar mycket bra. Jag konstaterar att socialministern inom ramen för en mycket kort tidrymd har ändrat uppfattning mycket markant. Jag hoppas verkligen att socialministerns ändring av körriktning verkligen är sakligt motiverad och att det här inte bara handlar om taktiska finter. Jag vill mot denna bakgrund också fästa kammarens uppmärksamhet på den förre socialdemokratiske statsministern Tage Erlanders uttalande i Svenska Dagbladet i dag, där han säger att det är dags för socialdemokratin att ändra kursriktning i viktiga frågor. Vi har drivit kollektivismen alldeles för långt, säger Tage Erlander; den allmänna debatten har nu påverkat också socialdemokratin, och det är högern som har drivit debatten. Även om det är länge sedan vårt parti bytte namn, förmodar jag att vår gamle f. d. statsminister menar att det i detta fall är moderata samlingspartiet som har varit pådrivande. Detta har tydligen gjort att socialdemokraterna måste litet grand revidera den gamla socialistiska stelbentheten. Men jag kan inte tolka det på annat sätt än att detta sker under galgen, och det är synd att så skall vara fallet. Det vore bättre om vi kunde få en öppen debatt i de här frågorna. En annan sak som är intressant att notera är att vice statsministern i den nuvarande regeringen den ena gången efter den andra träder fram i debatten och talar om frihet. Även när det gäller talet om frihet utgår vice statsministern och andra socialdemokratiska företrädare från den allmänna debatten. Jag förmodar att man i regeringskansliet även på den punkten känner ett tryck från moderata samlingspartiet. Men när man gör en sakgranskning av de olika frågorna finner man att det är ganska tunnsått med konkreta förslag och beslut som skulle öka friheten för de enskilda människorna. Det är faktiskt så, socialministern, att det inte bara är moderata samlingspartiet som driver frihetsfrågorna, utan frihetskravet är inbyggt hos de enskilda människorna. Hos svensken i gemen, i familjerna, från barnen till de gamla, finns en inbyggd frihetslängtan och därmed även ett Nr 68 inneboende ansvar när det gäller att forma den egna framtiden. Det är ju ; R SN Måndagen den detta som kommer till uttryck i den allmänpolitiska debatten och när det 30 januari 1984 gäller de konkreta förslagen. Socialdemokraterna säger att frihet är detsamma som egoism. Det är ju Om statsbidragen helt fel. Det är snarare, socialministern, så att en långt driven kollektivisering tillprivata daghem, egentligen är egoism. PLIAS Jag vill också hänvisa till vad som sagts i debatten av statsministern, som har hoppat in litet då och då och tagit upp just frågan om barnomsorgen och privatiseringen och alternativen inom barnomsorgen. I något uttalande liknar han det här vid amerikanska kycklingkedjor som grillar och säljer kycklingar. Han menar att om vi driver en privatisering eller ökar alternativen inom barnomsorgen i Sverige, skulle det leda till någonting i likhet med amerikanska kycklingkedjor. Statsministern har också gått ut till svenska folket i ett upprop och sagt att högern skall — återigen samma uttryck — rasera den sociala tryggheten bl.a. inom sjukvårdsområdet. Jag nämner detta, fru talman, i den här debatten därför att socialdemokratiska företrädare har skapat ett debattklimat som inte gynnar saken. Man har tydligen väldigt få sakargument att anföra i debatten. Det är intressant att notera att socialministern fått ändra inställningen i många avseenden i fråga om de enskilda daghemmen. I svaret återkommer talet om profit, enbart vinstintressen osv. Låt mig fråga socialministern: Vad är det för fel om fyra ungdomar, som är utbildade förskollärare men som inte får någon anställning inom den kommunala barnomsorgen, startar en egen barnstuga? Det finns ett behov i ett område. De talar med sina föräldrar och startar alltså en egen barnstuga. De gör detta inom ramen för den ersättning de skulle få om de var kommunalanställda. De tar inte ut mera i lön inom den verksamhet de skulle driva som enskilt företag — eller kalla det vad som helst — än om de vore kommunalanställda. I det ena fallet, om de var kommunalanställda, vore detta socialt riktigt. Men om de drev verksamheten själva med den utbildning de fått och utifrån det intresse de har för barnomsorg, skulle det helt plötsligt vara profit och vinstintresse som styr. Detta enkla exempel visar hur horribelt detta resonemang är. Vi har faktiskt i vårt land, socialministern, möjlighet att inom fria ekonomiska system välja yrke. Den duktige snickaren kan bli fabrikör därför att han har intresse av att snickra stolar eller att göra andra nyttigheter för samhället. Den duktige gjutaren kan också bli fabrikör och starta egen verksamhet till nytta för sysselsättning och produktion i samhället. Men en duktig förskollärare som är utbildad skulle helt plötsligt, om vederbörande startade egen verksamhet utifrån sitt intresse för barnomsorg, vara profitör. Så kan vi inte föra diskussionen, herr socialminister! I stället tror jag att om vi skapade ökade förutsättningar för alternativen, skulle också det sociala ansvaret öka, därför att det inte enbart skulle vara stat, kommun och landsting som då hade intresse och ansvar för de sociala frågorna, utan detta skulle breda ut sig i andra grupper i samhället. Vi skulle få ett ökat socialpolitiskt intresse och en förbättrad socialpolitisk och social kunskap på 91 olika områden. Det är mycket av detta som är vitsen med hela den här debatten. Det rör sig inte bara om pengar och ekonomi, utan också om inriktningen av en verksamhet och förutsättningarna för att klara den verksamheten på bästa sätt. Låt mig sedan gå in litet mera konkret på interpellationssvaret. Socialministern säger att det nya statsbidragssystemet är kostnadsneutralt och att det ger förutsättningar även för ideella föreningar och andra att driva sin verksamhet på samma sätt. Enligt uppgifter vi har fått är det inte på det sättet. Oron är mycket stor bland enskilda förskolor. Socialministern säger också att de borgerliga partiernas förslag skulle ha inneburit ett sämre statsbidrag och sämre relation mellan enskilda och kommunala förskolor. Detta är fel. Moderata samlingspartiet har en reservation. Socialministern har nog inte läst den. Där skriver vi att det skall vara absolut kostnadsneutralitet i fråga om bidraget till enskilda, kommunala och ideella förskolor. Oaktat vem som driver förskolan skall det vara samma stöd. Det är väl orimligt att göra så som socialministern säger — att den som driver omsorgsverksamhet till höga kostnader skall få högre statsbidrag, men om man däremot driver en verksamhet som uppfyller sociala krav och omsorgskrav till låga kostnader, skall man straffas för det genom ett sämre statsbidrag. Detta är ett avvita resonemang, för det stimulerar ju till höga kostnader. Så kan man heller inte handskas med dessa frågor, vare sig ekonomiskt eller socialt. Socialministern säger också att kommunernas intresse i fråga om barnomsorg måste tillvaratas. Är det inte så att även föräldrarnas intressen måste tillvaratas? Det är ändå föräldrarna som har huvudansvaret för barnen. Om vi enbart satsar på kommunal barnomsorg får inte föräldrarna den valfrihet som man måste ha. Detta är också en mycket viktig social och familjepolitisk fråga. Föräldrarna har huvudansvaret för barnomsorgen. Vidare står det i svaret att det är plånboken som kommer att bestämma. Även på den punkten måste jag säga att socialministern har fel. Det förhåller sig i stället på det sättet, att om vi fortsätter att driva en sådan politik på barnomsorgsområdet som socialdemokraterna och socialministern gör, då blir det plånboken som får bestämma. De förskolor som drivs i ideell, privat eller enskild regi och som inte får lika generösa statsbidrag som de kommunala förskolorna måste ju ta ut en högre avgift — betydligt högre. Om vi däremot ger ett kostnadsneutralt statsbidrag, då kan alla välja barnomsorgsform, och man kan välja också enskild barnomsorg. Här gör alltså socialministern ett verkligt tankefel, när han för ett sådant resonemang. Socialministern säger också att föräldrarna måste ha ett inflytande över barnomsorgen, och det får man inte om den drivs i privat regi. Även på den punkten tycker jag att socialministern har fel. Först och främst väljer ju föräldrarna själva om de vill vända sig till ett privat daghem. Är det sedan så att de kommer till ett privat daghem, har de givetvis synpunkter på hur man där bedriver verksamheten. Vi har snarare erfarenhet av att de enskilt drivna daghemmen ligger närmare föräldrarna och har större möjligheter att Nr 68 anpassa sig till föräldrarnas önskemål än vad de kommunala har. Det skulle Måndagen den inte vara någon skillnad om man går in för även andra verksamhetsformer. 30 januari 1984 Kommunerna måste ha en helhetssyn — jag håller med om det. Men det kan man också ha om verksamheten drivs med alternativa huvudmän. i RS rS: , 5 Om sstatsbidragen Om vi så återgår till vinstsyftet och det aktuella fall som vi nu diskuterar till privata daghem, och som har föranlett socialministerns avisering om att ändra statsbidragssy = mm m stemet, är det ändå så att här bestämmer kommunerna själva om de via ett entreprenadförfarande vill köpa en viss form av tjänster av detta företag. Det är således kommunen själv som bestämmer. Nu vill socialminstern gå ut och förbjuda kommunen att själv bestämma huruvida man vill köpa tjänster av ett enskilt företag eller inte. Detta innebär en inskränkning av det kommunala självbestämmandet. Sedan sade socialministern någonting om att kommunerna driver kostnadsjakten ändå, så det är gott och väl. Men kostnadsjakt i sig är inget självändamål. Man måste få ut någonting positivt också av en kostnadsjakt. Det är i detta sammanhang som dessa kommuner har funnit att ett avtalsförfarande skulle vara fördelaktigt, ekonomiskt och för verksamheten. Det är mycket allvarligt om socialministern nu går ut och stoppar dessa försök. Vi har i dag erfarenheter av alternativ barnomsorg. Socialministern säger i svaret att han inte tror att det finns några privata daghem, men det är i och för sig ointressant. Jag vill fråga socialministern: Varför skall socialministern stoppa en verksamhet som är i ett inledningsskede och säga att det är en dålig form av verksamhet? Varför kan man inte ge verksamheten en chans och sedan utvärdera den? Jag tror att socialministern är rädd för att denna chans kommer att utnyttjas så effektivt att det blir påtagligt att detta är en fördelaktig verksamhet. Därför vågar inte socialministern ta chansen och pröva denna barntillsynsform. Alternativ barnomsorg utgör inte heller någon fara för kommunala daghem och kommunala förskolor. Det är snarare på det sättet att alternativen stimulerar. Det vet vi efter kontakter mellan kommunen och de alternativa förskolorna i t.ex. Uppsala. Där har man vunnit erfarenheter av varandra, och den kommunala barnomsorgsverksamheten har haft nytta av de enskilda alternativen. Gå inte ut och fördärva förutsättningarna att förbättra situationen för barnen och barnfamiljerna! Till sist vill jag ställa några mer konkreta frågor till socialministern. Det gäller de regler för stödet till kommunal barnomsorg som majoriteten i riksdagen drev igenom före jul. Jag har så sent som i dag haft kontakt med en företrädare för Stockholms studentkår. Kåren driver ett daghem — kalla det kooperativt eller vad som helst — ute på Frescati. Man har 25 barn i detta daghem. Kåren har nu räknat ut att man, med de nya statsbidragsreglerna, kommer att få ett underskott på 100 000 kr. Enligt de nya reglerna får man ungefär 60 000-80 000 kr. mindre i statsbidrag. Detta kommer att innebära att daghemmet tvingas lägga ned sin verksamhet. Studentkåren kan inte skjuta till så mycket pengar. 93 Detta visar att de nya reglerna är sämre än de gamla. Det är dessutom en rad oklarheter i de nya reglerna. Socialministern fick i december månad ett brev från studentkåren om detta. Socialministern har ännu inte svarat på det. Kåren frågar om följande: Hur är det med sjutimmarsregeln? Studerande föräldrar har ju en ganska flexibel arbetstid. Skall de nu tvingas låta sina barn stanna sju timmar på daghemmet, även om de inte skulle behöva det, för att klara statsbidraget? Hur är det med stödet till barn som har särskilda behov? Kommer 6000-kronorsstödet per tio inskrivna att utgå till enskilda daghem? Hur är det med sommarmånaderna? Kommer de att räknas in i detta sammanhang? Det finns flera oklarheter som gör att man på de enskilt drivna daghemmen i dag är mycket frågande. För dem som har sina barn på det av studentkåren drivna daghemmet skulle det vara en katastrof om kåren tvingades lägga ned sin verksamhet. Det skulle nämligen i sin tur innebära att föräldrarna måste sluta med sina studier. Jag vill vädja till socialministern: Stryp inte initiativen, utan ta i stället vara på dem! Lyssna på den gamle statsministern Tage Erlander när han säger: Om det från moderat håll, från den allmännna opinionen eller varifrån som helst kommer vettiga förslag som luckrar upp kollektivismen, var då beredd att pröva de förslagen positivt.

Fru talman! De interpellationer om enskilda daghem som är aktuella i dag har aktualiserats av de planerade privata daghemmen i Sollentuna. Men frågan är mycket större än så. Det handlar i grunden om möjligheterna att över huvud taget driva daghem och förskolor i annan regi än kommunal. Låt mig därför för min del slå fast, att det inte är rätten att göra vinster när det gäller drift av daghem jag lägger mig ut för utan möjligheten att tillvarata allt ideellt och frivilligt intresse från föräldrar, föreningar och samfund att driva förskolor och daghem. Det förutsätter emellertid att de ekonomiska och juridiska villkoren blir klara och entydiga. Saken borde egentligen vara mycket enkel. Alla borde behandlas lika. Alla som uppfyller de krav som ställs bör få rätten att starta och driva daghem. Det väsentliga måste vara att kvaliteten i omsorgen om barnen sätts först. När de kraven är tillgodosedda måste det från samhällets utgångspunkt vara en styrka, om så många som möjligt vill engagera sig i att tillhandahålla och driva daghem och förskolor. Vi trodde att det här i sina grunddrag var utklarat med höstriksdagens beslut. Enskilda daghem skall tillåtas få statsbidrag. Låt vara att socialdemokraterna inte vill ge lika mycket till de enskilda som till de kommunala, men de skulle ändå kunna få. Men så gick socialministern ut med en kommentar när det gäller de här planerna i Sollentuna, och plötsligt var gärdet upprivet igen. I dag är rättsläget oklart. Får kommuner i sin barnomsorgsplan ta upp enskilda daghem och fördela statsbidraget till dem, eller får de inte göra det? Socialministerns svar är allt annat än klargörande. Men jag ber att få tacka för svaret. Där finns ord av uppskattning av ideell verksamhet som inte hörts tidigare, och det noterar vi med glädje. Att oklarheten ändå består beror på att socialministern försöker göra en skillnad mellan olika former av enskild verksamhet. Det håller inte. Låt mig ta ett exempel. Om en grupp föräldrar väljer att starta ett kooperativ för att klara sin barnomsorg måste de för att finansiera den verksamheten försöka få statsbidrag. Ett krav är då att daghemmet godkänns av kommunen. Krav kan ställas på det pedagogiska innehållet, personalens utbildning, lokalernas lämplighet osv. Man kan också ställa krav på att få anvisa barn ur kommunens daghemskö. I vissa fall får föräldrakooperativet, sedan det godkänts, också kommunalt bidrag. Men för att få verksamheten att gå runt krävs därutöver stora föräldrainsatser, dels genom avgifter som är desamma som i kommunala daghem eller högre, dels genom oavlönade arbetsinsatser för städning, administration osv. Den totala kostnaden per plats i ett sådant daghem blir av dessa skäl lägre än i kommunala daghem. Den förtjänsten tillfaller emellertid inte föräldrarna utan kommunen eller staten. Antag att detta föräldrakooperativ sköts så bra att det blir ett rörelseöverskott. Kommer då staten som tack för denna prestation att dra tillbaka det ekonomiska stödet? Eller vad betyder det om samma föräldrakooperativ av praktiska skäl väljer att driva verksamheten i handelsbolagseller aktiebolagsform? Följer därav att barnen anses fara så illa att staten inte längre kan stödja verksamheten ekonomiskt? Dessa frågor får dess värre inget entydigt svar i interpellationssvaret. Socialministern säger i sitt svar att enskilda som vill driva daghem ”enbart i vinstsyfte” inte skall tillåtas. Det är en formulering som bara har demagogiska kvaliteter. Gå ut till seriöst verkande företagare och fråga vad som är deras drivfjäder! Om socialministern gjorde det skulle han få mångskiftande svar. Företagarna skulle långt ifrån enbart tala om vinstsyftet, men grundvillkoret för att fortsätta med en verksamhet som intresserar dem och som de behärskar är att den går ihop, att de kan försörja sig på den. Uppfylls inte det villkoret, försvinner verksamheten. När socialministern väljer uttryck som ”enbart i vinstsyfte”, förolämpar han indirekt varenda företagare i det här landet som gör en samhällsgagnelig insats. Socialministern borde låta bli att använda sig av sådana uttryck också av ett helt annat skäl. All verksamhet som rör känsliga områden i samhället borde med den synen på enskild verksamhet förstatligas eller kommunaliseras. Kan socialministern med en sådan syn tillåta att livsmedel produceras i enskild regi? Eller kan socialministern tillåta att läkemedel produceras i enskild regi? Med samma demagogiska vändning som socialministern tillåter sig beträffande de enskilda daghemmen kunde man säga att barnens mjölk inte kan få produceras i enskilda företag med profiten som drivfjäder, och ännu mindre skulle livsuppehållande mediciner få göra det. På dessa områden, när det gäller livsnödvändiga varor, har vi klarat ständigt högre kvalitet och ständigt rationellare former för produktionen. Samhället övervakar med rigorös kontroll. Därför kan den produktionen tillåtas. Ingen skall tillåtas experimentera med våra barn. Men samhället har samma möjlighet till kontroll när det gäller omsorgssektorn. Varje enskild intressent som inte bedöms som seriös och som inte kan uppfylla de krav som ställs sorteras bort. Det går därför inte att göra en skillnad mellan olika juridiska verksamhetsformer, som socialministern försöker göra. Den ordningen har godtycke som bärande princip. En sådan rättsordning kan vi inte ha. Alla som uppfyller de sociala, pedagogiska och andra krav som ställs måste få samma ekonomiska villkor. All annan ordning sätter regler och doktriner före verksamhetens kvalitet, dvs. barnens bästa. Det lär, som också Göte Jonsson anspelade på, pågå något slags omprövning av förlegat tänkande inom socialdemokratin. Det är möjligt att den handhas av en särskild avdelning som inte tillåts sätta sin prägel på det praktiska regeringsarbetet. Men jag skulle ändå önska att socialministern visade sig vara så högrest i sina tankegångar att han inte fastnade i gammalt socialdemokratiskt agg till enskild verksamhet eller — ännu värre — i socialistiskt testugg om det förhatliga i enskild förvaltning. Låt mig upprepa: Det handlar i grunden inte om Electrolux rätt att göra vinster på att driva daghem. Det handlar om huruvida vi skall tillåta och uppmuntra idealitet och enskilda initiativ som komplement inom den offentligt kontrollerade omsorgen. Om socialministern vill det senare, måste reglerna vara sådana att inte oklarhet råder och godtycke regerar.

Är det verksamhetens kvalitet som intresserar socialministern, eller är det någonting annat?

Herr talman! Också jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga. Vad som föranledde min fråga var det som socialministern påpekar i sitt svar, nämligen de uppgifter som förekom i pressdebatten om förskoleverksamhet, daghemsverksamhet, i annan regi än kommunens och att socialministern hade sagt att statsbidragen skulle omprövas. Svaret skingrar de farhågor som då väcktes om att statsbidragsbestämmelserna för barnomsorg bedriven i enskild eller kooperativ regi skulle ändras. Det är alltså med viss tillfredsställelse man noterar att detta hot inte föreligger f. n. Med utgångspunkt i Sten Anderssons svar när det gäller föräldraledda och Nr 68 ideellt drivna daghem vill jag ställa två frågor. Min första fråga är: Kan man räkna med att detta svar är slutgiltigt? Även om Sten Andersson nu framställer denna ståndpunkt som en självklarhet, är det faktiskt en nyvunnen insikt inom det socialdemokratiska partiet att man nu intar denna positiva attityd. Det har både Göte Jonsson och Ingemar Eliasson tidigare varit inne på. all barnomsorg: daghem, familjedaghem, deltidsförskola osv. i offentlig eller enskild regi. Tyvärr kände sig den socialdemokratiska regeringen föranlåten att ändra på detta. Alltsammans är ett uttryck för den vacklande inställning när det gäller formerna för barnomsorgen som socialdemokraterna sedan en tid intar. Det avspeglade sig också under barnomsorgsdebatten i riksdagen i december. Först kom propositionen om nya statsbidragsregler för barnomsorgen, som missgynnade de alternativa former för barnomsorg som redan fanns, t.ex. föräldraledda daghem. När dessa sedan reagerade mot försämringen och därför uppvaktade socialutskottet fann socialdemokraterna i utskottet för gott att ändra regeringens förslag. Det förslag som riksdagen sedan antog innebar inte likställighet mellan enskilda och kommunala daghem. Därför reserverade sig centern, folkpartiet och moderaterna för en sådan likställighet. Det är en etappvinst att socialdemokraterna numera har en positivare syn på att det förekommer en större variation inom barnomsorgen. Det är kanske en frukt av den omprövning av gamla positioner som f. n. pågår och som vice statsministern var inne på när han talade om att det socialdemokratiska partiet kört på järnvägsräls som nu är nersliten — för att inte säga uppsliten — och därför måste bytas ut, så att inte hela ekipaget spårar ur. Det skulle inte vara dumt om denna självbesinning inom socialdemokratin redan nu kunde ge upphov till nya ståndpunkter när det gäller barnomsorgen, som för oss i centern i och för sig är gamla och välkända. Min andra fråga är egentligen en förhoppning, nämligen att socialministern gör allt för att ge spridning åt denna nyvunna positiva inställning till daghem som drivs av ideella organisationer, föreningar eller kooperativ. Vi är säkert många som genom åren förgäves kämpat mot en kompakt mur av bristande förståelse för att förskoleverksamhet kan drivas i andra former än den kommunala. Det är inga överord att påstå att det motståndet funnits och alltjämt finns mest i socialdemokratiskt dominerade kommuner. Att kommunen har ensamrätt till barnomsorgen är på många håll ett axiom. Man får hoppas att islossningen i toppen raskt kommer att sprida sig neråt, och min fråga till Sten Andersson är om han är villig att efter förmåga ge spridning åt den nya inställningen. Resultatet skulle i så fall ganska snart bli avläsbart på kommunplanet. Tyvärr tror jag att det dröjer innan en tillräckligt öppen attityd finns inom 97 många kommuner. Det är lättare att köra på den gamla utslitna rälsen. Men jagtrorinte att man ändå kommer undan en ompröving. Nya idéer pockar på att få bli prövade. Människor pockar på att få ta egna initiativ. Stat och kommun har inte ensamrätt och monopol. Gentemot stelhet, byråkrati och storskalighet måste det finnas plats för flexibilitet, förenkling och den lilla skalans mått samt för det som ger utrymme för frihet till initiativ från enskilda, grupper av enskilda, föreningar, församlingar och varför inte också företag? Men här fäller socialdemokraterna bommen: Hit men inte längre! Det får den tidigare inställningen att framstå som en eftergift. Något socialdemokratiskt statsråd skulle kanske kunna skriva på sitt block: När det gäller barnomsorgen har vi backat ända hit. Återigen får doktrinen sista ordet, inte det praktiska förnuftet. I stället för att flyga i taket och patetiskt avvisa tanken att ett privat bolag skulle kunna driva barnomsorg, borde man inta en öppen attityd och se efter vad ett sådant initiativ kan ge samt pröva den tanken. Men man väljer att utmåla ett privat bolag verksamt inom barnomsorgen som något skumt, något fult och nära nog förhatligt. Jag skall citera några rader från den debatt som förekommit i pressen under den senaste tiden: ”Men nu är det tydligt att vi ska berövas möjligheten att få tillgång till sådana exempel. Socialministern har redan bestämt sig för att det är någonting lurt med hela idén och följaktligen överväger han nu att dra in statsbidragen till de planerade privatdaghemmen. Dunkelt frammanar han bilden av blodtörstiga kapitalister som står beredda att göra sig storkovan på bekostnad av barnen och förvandla de små liven till handelsvaror.” Den som säger detta heter Berndt Ahlquist, chefredaktör på tidningen Östra Småland. Han varnar oss alltså för att måla en viss potentat på väggen och sedan argumentera mot det som egentligen är en nidbild. En öppen inställning till dessa nya idéer skulle ge ett helt annat resultat. Insynen i ett företags verksamhet på barnomsorgsområdet skulle inte vara något problem, varför kvaliteten lätt kan kontrolleras. Verksamheten skulle naturligtvis inordnas i den kommunala planen. Därmed skulle också kommunen bestämma över kön. Daghemmen skall självfallet finnas där de bäst behövs. Taxorna skall hållas på en sådan nivå att ingen behöver avstå av ekonomiska skäl. Det här innebär inte att man ifrågasätter den kommunala förskolan som det huvudsakliga alternativet. Den kommunala barnomsorgen är ganska bra, men på intet sätt fulländad. Jag tror inte att den skulle må illa av litet konkurrens. Inslag av barnomsorg i varierande former — varför då utesluta barnomsorg driven i aktiebolagsform? —- utgör den bästa formen för sådan konkurrens. Att vara rädd för en tävlan av det här slaget mellan olika former kan bero på att man är rädd för att de alternativa barnomsorgsformerna visar sig vara bättre och därmed vinner mark. Det kan, för all del, också bero på att Sten Andersson av dogmatiska skäl misstror allt som andas profit eller som innebär vinst. Men varför inte förbehållslöst ta reda på hur det verkligen är? Här om någonstans kan man tala om utslitna spår. Det finns, herr talman, ytterligare en förklaring till Sten Anderssons inställning till detta, nämligen att den var ett uttryck för spontanitet. Vid litet närmare eftertanke kanske det ändå inte var så klokt. Sten Anderssons svar ger bara en antydan. Frågan om statsbidrag till den här formen av barnomsorg övervägs fortfarande i departementet. Berndt Ahlquist talar om socialministerns behov av en ångervecka. Det är kanske det som svaret ger uttryck för.

Herr talman! Jag vill börja med att ta fasta på två principiella synpunkter när det gäller barnomsorgen: För det första skall alla privata, ekonomiska vinstintressen hållas utanför barnomsorgen. För det andra är det samhället som har skyldighet att upprätthålla en kvalitativ kontroll av barnomsorgen. I det här fallet handlar det om kommunerna. Sedan lång tid tillbaka har man från borgerligt håll försökt — och också delvis lyckats — föra barnomsorgen bort från den kollektiva, gemensamma barnomsorgen, som bygger på barngrupper och pedagogiskt skolad personal, till den mer privata, inom familjeramen hållna barnomsorgen. Att barnomsorgen i vissa kommuner upp till 5096 består av kommunala familjedagmammor vittnar just om att det borgerliga tänkandet vunnit insteg — också i socialdemokratiskt styrda kommuner. Vpk har bestämt gått emot en sådan privatisering av barnomsorgen, då vi mer tror på en kollektiv, barngruppsinriktad barnomsorg. Just nu handlar debatten om huruvida det finns möjlighet att privatisera också den kollektiva delen av barnomsorgen och låta den bli föremål för privata vinstintressen. En sådan debatt hade knappast varit möjlig för bara något år sedan. Men de massiva angreppen på den offentliga sektorn och tjatet om hur dyr den kommunala barnomsorgen är har bäddat för denna debatt — hur absurd den än är. Några kommuner vill lägga ut barnomsorgen på entreprenad, och företag förväntas lägga in anbud. Svenska Managementgruppen och Electrolux har visat sig intresserade. De privata alternativen ger variation, förändring och valfrihet, heter det i debatten. Vi måste få konkurrens inom barnomsorgen, och vi måste bryta det kommunala monopolet, heter det vidare. Ett av problemen inom barnomsorgen är att olika barnstugor verkar under så olika ekonomiska villkor. Stora resurser måste till för att göra barnomsorgen mer jämlik, så att t.ex. barnen i Botkyrka får en lika bra barnomsorg som de barn som bor i en rik kommun. Med en ökad privatisering kommer skillnaderna mellan olika kommuners olika barnstugor att öka ännu mer. Något kommunalt monopol finns inte. Det går alldeles utmärkt att starta ett eget daghem. Men det utgår inga statsbidrag till det — såvida inte daghemmet finns med i kommunens barnomsorgsplan. De som förespråkar konkurrens inom barnomsorgen tycks tro att man kan handla med barn som man handlar med TV-apparater eller bilar. Men det går inte. Barnomsorgen måste vara en samhällelig angelägenhet. Barnomsorgen kan göras mycket bättre än den är i dag. Likriktarna för en bättre barnomsorg skall vara en pedagogisk läroplan och kvalitetsnormer för bl.a. gruppstorlek och personaltäthet. Dessa likriktare skall sedan garantera en minimistandard inom barnomsorgen. En förbättring av barnomsorgen åstadkommer man inte genom att lägga ut den på en entreprenad utan genom kraftiga satsningar på kvaliteten. Det är viktigt att utvidga och säkra ett föräldrainflytande inom barnomsorgen. Det har talats länge om vikten av en aktiv föräldramedverkan inom barnomsorgen, men det har hittills kommit ut mycket litet av dessa diskussioner. Föräldramedverkan måste organiseras och lagstadgas, och bl.a. måste det ekonomiska ansvaret utredas. Det finns många andra hinder på vägen mot ett verkligt föräldrainflytande. Sex timmars arbetsdag är t.ex. en av förutsättningarna. Människors rädsla och osäkerhet inför barnomsorgen hindrar också. De föräldrakooperativa daghemmen har visat på flera lyckade modeller för ett aktivt föräldrainflytande, och mycket av det som gjorts på de kooperativa daghemmen borde kunna tas till vara inom de rent kommunala daghemmen. Vpk menar att olika former och olika sätt för föräldramedverkan måste prövas i olika daghem. Men det måste vara kommunen som ansvarar för verksamheten, som har det yttersta ansvaret för att barnomsorgen bedrivs, för hur den bedrivs samt har ansvar för kontinuitet och personalansvar. Det bästa vore därför att de föräldrakooperativa daghemmen kommunaliserades. Göte Jonsson talar i sin interpellation om valfrihet. Någon valfrihet inom barnomsorgen kan inte uppnås utan att den byggs ut så att alla de hundratusentals barn som står i kö också får sin plats. Sedan skall det också sägas att orsaken till att de föräldrakooperativa daghemmen har kommit till är att kommunernas utbyggnad har varit så uruselt dålig, kvantitativt sett. Kommunerna har skött sin utbyggnad dåligt, bl.a. i Uppsala och i vissa delar av Göteborg. Därför finns det många kooperativa daghem just på dessa platser. Ingemar Eliasson vill ha en billig barnomsorg, och det är därför han pläderar för föräldrakooperativa daghem. När vpk talar om föräldrakooperativa daghem är det inte av den orsaken. Vi vill i stället trygga ett bra föräldrainflytande och åstadkomma en bra barnomsorg. Vi har alltid hävdat att barn måste få kosta. Och det är på tiden att politiker inser det också. Det är inte av ekonomiska skäl som de föräldrakooperativa daghemmens fortsatta existens skall värnas, utan det är av kvalitetsskäl. Kvaliteten inom barnomsorgen håller redan på att försämras, bl.a. genom den dåliga propositionen om statsbidragen som regeringen lade fram förra — Nr 68 året, och som nu har börjat att gälla. Barnomsorgen kan förstås bli ännu 3 EE SP AEA z Måndagen den sämre. Om vinstintresset skulle börja gälla inom barnomsorgen är det på 30 januari 1984 personalsidan det skall skäras, om man skall kunna göra några vinster — och så krävs ännu större barngrupper förstås. Men det bekysiturväl inte de Om statsbidragen borgerliga herrarna. Entreprenadverksamhet kan bli ett bekvämt sätt att — .., .. - rå ; ;ö ER till privata daghem, ytterligare sänka kvaliteten. Men ni skall ha klart för er att en billigare mög barnomsorg går ut över barnens välbefinnande. Jag kan i mycket hålla med Sten Andersson om det han säger i sitt svar. Men det jag inte förstår är hans tveksamhet på två punkter. På s. 3 i det tryckta svaret säger han att frågan om statsbidrag till barnomsorg som drivs i enbart vinstsyfte f. n. övervägs i departementet. Varför överväger man det? Riksdagen har fattat ett beslut som klart tar avstånd från tanken på statsbidrag till privata daghem med vinstsyfte. I socialutskottets betänkande står det klart uttryckt. Det har redan visat sig att det finns privata intressen som har velat omtolka riksdagens beslut till sin fördel, vilket också kommer till uttryck i de här interpellationerna. Sådana tendenser måste klart och otvetydigt tillbakavisas. Sten Andersson borde klart ha sagt ifrån att några privata vinstdrivande daghem inte skall få finnas i det här landet, i varje fall skall de inte få några som helst statsbidrag. Det andra frågetecknet finns på s. 4 i det tryckta svaret, där Sten Andersson ställer sig utomordentligt tveksam till att statsbidrag skall betalas ut till affärsmässigt drivna daghem. Hur då tveksam? Här tycker jag att det behövs förtydliganden från regeringen. Vad menar Sten Andersson? Kan regeringen ändå tänka sig daghem drivna på affärsmässiga grunder och dessutom tänka sig att betala ut statsbidrag till dem? Det som har sagts i socialutskottets betänkande skall gälla — det har ju riksdagen också beslutat om. Jag vill alltså ha ett förtydligande från Sten Andersson på den här punkten, och därför ställer jag två frågor: 1. Skall det över huvud taget få finnas affärsmässigt drivna daghem? 2. Skall dessa få statsbidrag, alltså få pengar från skattebetalarna för att driva sitt vinstföretag med barn och personal som kapitalinsatser? Jag tror att många föräldrar, många politiker och många anställda med mig förväntar sig ett svar från Sten Andersson på de här två frågorna.

Herr talman! Jag tycker att det känns angeläget att gå in i den här debatten med några synpunkter på varför jag tycker att hela den här tanken på privata daghem, drivna i vinstsyfte, är så olycklig. Och det tycker jag, Ulla Tillander, även om det inte handlar om profitörer som går in för att tjäna storkovan. Jag tycker nämligen inte att man skall tjäna någon kova alls på barns behov av barnomsorg. Om man därtill lägger att samhället skulle späda på dessa vinstchanser genom statsbidrag, tycker jag att idén blir helt orimlig. En utbyggd och bra barnomsorg är en av de absolut viktigaste uppgifterna för samhället att lösa för framtiden. I den desperata situation som många 101 föräldrar befinner sig i när de inte kan lösa sin och familjens försörjning, därför att de inte får en barnomsorgsplats, skulle det vara lättköpt att välkomna alla förslag som kan öka kvantiteten i barnomsorgen. Men det handlar ju faktiskt också om kvalitet, om en barnomsorg för barnens skull. Det finns en liten men högljudd opinion i det här landet som är emot varje form av kollektiv barnomsorg, därför att den skulle vara skadlig för barnen och därför att det egentligen bara rör sig om — som man säger — tillsyn och att den aldrig kan bli utvecklande för barnen. Man kan ju undra var den opinionen finns i denna fråga. Vill de som tillhör denna opinion inte vara med och diskutera hur vi skall göra barnomsorgen bättre — och vi vet att de inte vill det; vi har verkligen från det socialdemokratiska kvinnoförbundets sida försökt föra en dialog med dem — borde de i alla fall vara med och skrika i högan sky nu när man talar om att börja jämföra barnomsorg med städning och sophantering. Men kanske beror det på att man är beredd att acceptera vad som helst bara det är Privat — med stort P. Den offentliga sektorn — den gemensamma sektorn — är inget självändamål i en socialdemokratisk politik. Det är inget självändamål att den fått ta ansvaret för barnomsorg, sjukvård, utbildning osv. I det avseendet tycker jag inte att de borgerliga skall dra för stora växlar på en eventuellt ny räls. Det handlar ju om fördelningspolitik, om allas rätt till att tillfredsställa de här basbehoven, där inte den enskilda människans ekonomi, bostadsort eller andra försprång skall kunna styra i vad mån man skall kunna tillfredsställa de här behoven. I och med att det är samhället som har ansvaret för verksamheten garanteras också kontinuiteten. Om marknadskrafter och vinstintressen skulle styra fick man alltid leva med det hotet att verksamheten lades ned, om den inte visade sig vara lönsam. Så kan vi inte bedriva sjukvård och utbildning. Och hur skulle föräldrar kunna känna trygghet med en sådan barnomsorg? Den gemensamma sektorn tillhör oss alla, och vi måste alla känna ansvar för att den blir så bra som möjligt. Det tycker jag att även Svenska arbetsgivareföreningen, Electrolux eller vem det nu är som skall driva entreprenad i barn borde känna. Det är också bra med en ständig och kritisk debatt om hur den offentliga sektorn förmår möta människornas krav och behov. Även innehållet i barnomsorgen måste tåla en sådan granskning — både om man ser till barnens behov och kraven på ett effektivt utnyttjande av t.ex. personal och lokaler. Men om det nu är så att man anser sig ha bra synpunkter och lösningar på effektiviteten, så borde det även vara deras ansvar att tillföra kunskaper till vår gemensamma sektor i stället för att starta egna experiment, i synnerhet som man ju uppenbarligen inte klarar av det utan att i alla fall gå till samhället och kräva ekonomiska bidrag. Den offentliga sektorn är ju ingen sluten sfär, som man inte kan påverka. Varför kan vi inte i en öppen debatt skapa det här ökade sociala intresset och låta alternativen stimuleras — något som Göte Jonsson talade om — inom ramen för vår gemensamma sektor, som tillhör oss alla. Kan det vara så att man befarar att de här produktutvecklingsidéerna, eller vad de nu kan heta, inom SAF egentligen inte tål en prövning av dem som också har ansvaret för att se till barns behov och bästa? Nej, herr talman, bra barnomsorg måste få kosta. Pengarna måste ju ändå tas någonstans. Kostnaderna för en kommunal daghemsplats gäller personal, lokaler och verksamhet. Inkomsterna är föräldraavgifter, statsbidrag och kommunala bidrag. Varifrån skall det privata företaget ta sina pengar för att dessutom få vinst? Måste det inte bli fråga om minskad personaltäthet sämre lokaler, höga föräldraavgifter, löner under avtal? I interpellationssvaret säger socialministern att frågan om statsbidrag f. n. övervägs i socialdepartementet. Det finns en beslutsfattare som en gång har yttrat: Detta förslag skall noggrant övervägas och förkastas. Det tycker jag också att socialministern skulle säga om det här förslaget — det är vad jag vill ha sagt med mitt inlägg.
Herr talman! Jag reagerade liksom tidigare talare gjort mot Sten Anderssons beskrivning av daghemsverksamhet bedriven i enskild regi. På s. 2 i det utdelade svaret heter det: ”Förutom det stötande i att kommersiella intressen skall ha ett avgörande inflytande över barnomsorgen — — —.” Först och främst är det inte fråga om att kommersiella intressen skall ha ett avgörande inflytande över barnomsorgen. När det gäller hur den skall läggas upp skall man i huvuddrag följa gällande bestämmelser — det är inte fråga om någonting annat. Utgångspunkten för debatten är att vi på alla sektorer i samhället står inför kostnadsproblem. Den offentliga barnomsorgen kostar ca 14 miljarder kronor, och ändå tillgodoser den behovet av barnomsorg för bara en tredjedel av antalet behövande barn. Totalt skulle man alltså komma uppi 42 miljarder, om man skulle bygga daghem till alla barn, som bl.a. socialdemokraterna vill. Det är helt omöjligt. I detta läge säger man på privat håll: Vi tror att vi kan driva denna verksamhet effektivare. Vi tror att vi kan göra det till lägre kostnader. Hur i all världen kan man avvisa ett sådant alternativ, en sådan möjlighet? Här går alla statsråd ut till sina underlydande förvaltningar och säger: Ni måste spara. Ni skall dra ned kostnaderna för er verksamhet med 2 926, och det skall ni göra i första hand genom att försöka bli effektivare. Det är det som också denna privata barnomsorg vill göra. Man säger: Vi tror att vi kan göra detta effektivare än man f. n. gör. — Låt dem pröva! Varför inte ta det tillfället? Hela finansplanen — det vet finansministern bättre än de flesta — är inriktad på att få Sveriges ekonomi i balans. Sveriges ekonomi går med förlust, eftersom vi måste låna från utlandet. Vad gör vi? Hela verksamheten går ut på att utnyttja vårt lands resurser effektivare. Här tillämpas precis samma idé på detta lilla område: Vi måste bli effektivare — annars klarar vi det inte! I regel bedriver enskilda företag verksamheter effektivare än offentliga — inte alltid, men i regel! Därför är också det felaktigt som socialministern säger överst på s. 3: ”Företag med profiten som drivfjäder etablerar sig självfallet endast där man kan göra vinster”. Det gör de visst inte! Hur kan man då ha förlustbringande enskilda företag? Det är naturligtvis i förhoppningen om att göra vinst de etablerar sig — de kan inte etablera sig i förhoppningen att göra förlust, eftersom de inte kan lita på statsbidrag. Detta vet Sten Andersson mycket väl. Det avgörande är ju inte att man skall göra vinst— det avgörande i den här frågan är att här finns ett behov, och vi har möjlighet att tillgodose detta på ett effektivare sätt. Det är det primära. Men om denna verksamhet skall kunna fortgå måste vi se till att den går ihop, vi måste få ett överskott, som då kallas för vinst — annars kan inte vi bedriva verksamheten; då får skattebetalarna gå in och betala förlusterna. Det primära är inte att här finns vinstmöjligheter. Avgörande är att här finns ett stort behov som det offentliga inte kan tillgodose, därför att kostnaderna inom den offentliga barnomsorgsverksamheten är alldeles för stora. Längst ned på s. 3 i det utdelade svaret heter det: ”Frågan om statsbidrag till barnomsorg som drivs i enbart vinstsyfte övervägs f.n. i socialdepartementet.” Det är helt onödigt att överväga detta, för det finns ingen sådan barnomsorg, och det är inte heller tänkt att. det skall finnas någon sådan barnomsorg. Det är inte fråga om enbart vinstsyfte, utan vinsten är ett medel att driva verksamheten och därmed visa att man kan göra det effektivare. Påståendet i svaret att plånboken kommer att avgöra vilken omsorg barnen skall få är också underligt. Det är ett av de mest utsökt demagogiska inläggen i den här debatten. Om föräldrar efter att ha betalat sina skatter och alla sina andra avgifter har pengar över och vill lägga dem på barnomsorgen, varför skall de då inte få göra det? Är det då plånboken som bestämmer? Ja, det är klart att det är deras plånbok som sätter en gräns. Om de inte skall gå och stjäla andras pengar, måste de ta av sina egna, och en del av dem ligger i plånboken. De flesta finns kanske på checkkonto eller de kanske är placerade i statsobligationer, det är ju inte heller omöjligt. Det rör sig ju om de enskilda människornas resurser efter att de har betalat skatter och avgifter, och de skall själva få avgöra om de vill lägga sina pengar på barnomsorg, när det offentliga inte kan tillgodose denna i den utsträckning de önskar. Det är det helt avgörande. Jag förstår inte Sten Anderssons negativa inställning till att tillåta alternativ. Om man skall kunna konkurrera med den kommunala barnomsorgen med de stora subventioner som den har, måste man till en början givetvis ha motsvarande bidrag och med de bidragen visa att man kan vara effektivare. Sedan bör bidragen skäras ned allteftersom det visar sig om den privata verksamheten kan vara effektivare. Samtidigt bör man minska bidragen till den offentliga barnomsorgen, så att man får ner kostnaderna. Det vore ju vettigt. Tveksamheten inför att statsbidrag skall betalas ut till affärsmässigt drivna daghem är lurigt framförd. Är de affärsmässigt drivna blir det ingen förlust, och då skall det självfallet inte betalas ut några bidrag. I dagens läge finns det väl emellertid, med de stora subventionerna till den kommunala barnomsorgen, inga möjligheter att omgående klara detta med vinst. Till att Nr 68 börja med får man alltså ha någonting liknande en uppfostringstull eller ett Måndagen den bidrag, och sedan får de privata företagarna visa om de kan få ner 30 januari 1984 kostnaderna och verkligen få en effektivare bedriven verksamhet. Om det är något som det offentliga har glädje av är det väl när de enskilda Omstatsbidragen kan gå in och visa att de kan vara effektivare. Man bör tacka för ett sådant till privata daghem, generöst erbjudande. Mm. ni
Herr talman! Hugo Hegeland talar om demagoger. Jag tycker inte att han är en så dålig demagog själv. Jag undrar emellertid om han inte överskred gränsen för hur långt en talare bör sträcka sig i demagogiskt syfte. Hugo Hegeland är, som sagt, ingen dålig demagog. Jag skall ta fasta på ett uttalande som Ingemar Eliasson gjorde. Han sade, om jag noterade det riktigt: Det är inte rätten att göra vinster som jag lägger mig ut för. Han kom sedan in på ett mera tekniskt resonemang där han tyckte att man inte kunde dra gränser mellan företag som driver barnomsorg i vinstsyfte och organisationer, kooperativ eller andra. Efter denna debatt känner jag det ungefär så här: De ideella organisationerna, kooperativ och andra som bedriver barnomsorg efter de riktlinjer som vi tog upp i socialutskottet används som en plog för att införa någonting som jag tycker är befängt. Tanken att driva åldringsvård och barnomsorg genom företag som är ute för att göra vinster är fullständigt främmande för mig. Jag trodde nästan inte mina ögon när jag läste det första gången. Jag sade också vid det tillfället att tanken är fullständigt befängd. Vi försökte i socialutskottet att göra den här gränsdragningen. Man blir utomordentligt glad så här i efterhand att ordet vinstsyfte fördes in i detta sammanhang. Jag hade faktiskt inte tänkt mig att debatten skulle ta den här vändningen. Det hade inte dykt upp något förslag om någon avdelning till Svenska arbetsgivareföreningen, till Electrolux — eller vad det nu kan vara — som skulle sätta i gång sådan här verksamhet. Nu har vi det här, och jag vägrar acceptera tanken, herr talman, att organisationer och föräldrakooperativ skall bli något slags plog för en verksamhet som för i varje fall mig, och jag förmodar för alla socialdemokrater, är helt oacceptabel. Jag utgår från att det blir ett klarläggande på denna punkt från regeringens sida, att det inte kan utgå statsbidrag i sådana fall. Man måste även ta med en annan punkt i beräkningen. Till den här verksamheten skall alltså pengar från skattebetalarna utgå — skattebetalarna skall bidra till verksamheten. Sedan skall några enskilda personer göra vinster på detta. Jag tycker att man skall använda skattebetalarnas medel i bättre syften! Sedan vill jag säga en sak om själva debatten som gäller även en del andra politiska debatter.

För min del upptäckte jag med detsamma att man måste göra en ändring när det gällde de föräldrakooperativ vi har, annars skulle de inte klara sig ekonomiskt. Jag förde också samtal med socialministern på den punkten. Jag vet att Ingemar Eliasson kände till att sådana samtal fördes. Det fanns alltså ett intresse från socialdemokratin att klara av det här. Men nu får man i denna debatt, i tidigare debatter, och jag förmodar även i fortsättningen, höra att socialdemokraterna har lagt sig platt till marken. Det går egentligen inte att föra politiska debatter på det sättet.